Herr talman! Det betänkande som vi nu skall diskutera behandlar ett gammalt debattämne i Sveriges riksdag, nämligen frågan om de sociala avgifterna, som ligger till grund för socialförsäkringarna men som i vissa fall kan betraktas som en ren löneskatt, då de inte ger några som helst sociala förmåner. Betänkandet är föranlett av ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden som tar upp olika orättvisor i systemet. Ett antal reservationer har fogats till betänkandet, huvudsakligen från de borgerliga partierna. Frågor om socialavgiftssystemet har varit och är fortfarande föremål för utredning och översyn. Ända sedan 70-talet har finansdepartementet haft vissa frågor för utredning. Nu tycks många frågor vara hänskjutna till pensionsberedningen. För ett år sedan debatterade vi avgiftsbefrielse för jordbruksintäkter som inte överstiger 15 000 kr., och vi frågade då, liksom vi tyvärr måste göra även i dag: När kommer en lex Hjortberg, som finansministern med buller och bång lovade för några år sedan? Ni kommer ihåg snickaren som hade anlitat en entreprenör. Eftersom han inte visste vem som var arbetsgivare och uppdragstagare tvingades han till sist betala entreprenörens sociala avgifter, så att han själv ekonomiskt kom på knä. Den frågan är väl inte fullt utredd än. När får vi full klarhet i vem som är att betrakta som arbetsgivare eller arbetstagare? Hittills har tyvärr bara halvhjärtade försök att besvara frågan gjorts. Vi har vid flera tillfällen uttalat vårt missnöje med det. I dagarna har emellertid — jag kan ändå uttrycka min uppskattning över detta — en departementsutredning, Ds Fi 1988:59 F-skattebevis — nya regler för skatteavdrag och socialavgifter, lagts fram. Det är naturligtvis min förhoppning att det genom denna utredning skall komma fram positiva förslag. Men det tar som bekant litet tid för kvarnarna att mala i Sveriges riksdag, och därför äger fortfarande våra reservationer giltighet. Jag övergår nu till att tala om de reservationer som har framlagts. I reservation nr 1 begär utskottets moderater och folkpartister bättre överensstämmelse mellan sociala avgifter och förmåner. Den bristande överensstämmelsen kan i dag ge helt orimliga resultat för den enskilde. Socialavgifter debiteras för inkomster som är så små att de inte ger någon som helst ersättning från vare sig sjukpenningförsäkringen eller tilläggspensioneringen. Avgiftssystemet innebär också orättvisa för makar som båda arbetar på ett jordbruk eller i en gemensam rörelse. De kan båda bli helt utan ATP-skydd, om inkomsterna ligger mellan ett och två basbelopp och de delar upp inkomsterna mellan sig. En annan orättvisa är att sjukpenningen för en egenföretagare aldrig tillåts bli högre än vad som motsvarar lönen för en anställd. Som argument mot en differentiering av avgiftsuttaget har anförts att det nya avgiftssystemet, som infördes 1982, har inneburit administrativa förenklingar. Det argumentet håller inte längre, sedan det häromåret gjordes en särreglering för mindre inkomster från jordbruk. Vi reservanter anser alltså att det finns starka skäl för att göra en utredning i syfte att få fram avgiftsuttag som ger bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner för egenföretagare. Jag yrkar därmed, herr talman, bifall till reservation nr 1. I reservation nr 3 behandlas, i en gemensam borgerlig reservation, återigen frågan om rätten att kvitta överskott i en viss förvärvskälla mot underskott i en annan inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse. Vi anser det vara orättfärdigt att den slopade kvittningsrätten skall sätta käppar i hjulet för företagare som bedriver verksamhet inom olika förvärvskällor. Det kan bli svårt, ja nästan omöjligt, att klara upp den ekonomiska situationen för en egenföretagare om den ena verksamheten går med underskott. Inte minst i våra glesbygder är det vanligt och helt enkelt nödvändigt att människor bedriver olika kombinationssysselsättningar. Vi anser alltså att regeringen snarast bör låta utreda möjligheten att kvitta överskott i en viss förvärvskälla mot underskott i en annan förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse och lägga fram ett förslag om detta för riksdagen. Jag yrkar därmed bifall till reservation nr 3. I reservation nr 4 har vi moderater och folkpartister i utskottet reserverat oss till förmån för en motion av Ingrid Hasselström Nyvall och Sigge Godin, där en utredning om differentierade sjukförsäkringsavgifter till förmån för de mindre företagen begärs. Sjukfrånvaron är i regel lägre i de små företagen, och inte minst i dessa dagar, när vi vet att antalet sjukdagar ökar oroväckande, borde det vara av värde att se djupare på den här frågan. Vi vet ju alla att inte minst våra glesbygder är beroende av småföretagens livskraft, och om dessa företag indirekt tvingas subventionera de stora företagens högre sjukfrånvaro gagnar det knappast en ökad småföretagsamhet i hela vårt land. Jag yrkar således bifall till reservation nr 4. arbetsoch uppdragstagarbegreppet, ett av de mer svårbegripliga komplexen inom socialavgiftssystemet. De nya regler som infördes förra året har flera brister. Reglerna är nämligen inte konkurrensneutrala mellan fysiska och juridiska personer inbördes. Det är viktigt att vi snarast får ta ställning till de förslag som bl.a. har framförts i den departementsutredning som jag nämnde. Enligt denna utredning är grundregeln i det föreslagna systemet att en uppdragstagares företagarregistrering skall befria uppdragsgivaren från risk att bli betalningsskyldig för såväl arbetsgivaravgifter som källskatt. Det är kanske ändå en lex Hjortberg som vi har att vänta här. Vi avvaktar naturligtvis snarast ett förslag i positiv riktning i denna fråga. Men tills vidare, herr tälman, yrkar jag bifall till reservation nr 7. Arbetsgivaravgifter från idrottsföreningar har i flera år varit ett debattämne i riksdagen sedan lex Westblom kom till 1985 efter ett utslag i regeringsrätten. Genom den ändrade rättstillämpningen måste idrottsföreningarna nu erlägga socialavgifter för alla inkomster utöver ett halvt basbelopp. Detta förhållande har gjort att flera idrottsföreningar har fått stora svårigheter och t.o.m. gått i konkurs. Vi anser att åtgärder måste vidtas för att lindra effekterna av regeringsrättsdomen. Den grundläggande principen bör enligt moderat uppfattning vara att en idrottsutövare skall ha samma sociala förmåner som i alla andra anställningar om idrottsverksamheten är den huvudsakliga inkomstkällan och att arbetsgivaravgifter skall erläggas i dessa fall. Om idrottsutövaren däremot har en annan huvudinkomst, bör han eller hon kunna göra en överenskommelse medidrottsföreningen om huruvida sociala förmåner skall utgå — och avgifter betalas — eller inte. Herr talman! Jag yrkar slutligen bifall till den moderata reservationen nr 9 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Den allmänna försäkringen och de socialavgifter som tas ut för att finansiera den innebär ett nätverk av avgifter, och trots att försök att förenkla och schablonisera avgifterna har gjorts under åren betraktas systemet som svåröverblickbart och administrativt krångligt för främst mindre företag. Detta är också en anledning till att försök görs för att komma till rätta med vissa avarter som upplevs som orättvisa och som drabbar framför allt mindre företag hårdare än större företag. Det man finner vara orättvist och utgöra en extra belastning är bl.a. de bristande överensstämmelserna mellan förmåner och avgifter. Det gäller också kvittningsrätten vid beräkning av pensionsgrundad inkomst, främst inom mindre företag. Sjukförsäkringsavgiftens storlek innebär inte heller något incitament för insatser att förbättra arbetsmiljön i företagen. Orättvisa skillnader finns mellan storföretagen, med högre sjukfrånvaro, och de mindre företagen, med betydligt lägre sjukfrånvaro. Frågan om arbetsoch uppdragstagarbegreppet är också föremål för motioner årligen. Många upplever att det finns olika former av snedfördelning och orättvisor. Kraven på större rättvisa framförs också i motioner varje år. Under senare år har också floran av negativa synpunkter på lagstiftningen utökats med påpekanden om de ideella organisationernas skyldigheter att betala avgifter för medlemmar, främst idrottsmän som får ersättning för idrottsinsatser. Som jag sade inledningsvis är socialförsäkringssystemet komplicerat. Därmed skapas lätt orättvisor som behöver rättas till för att systemet inte skall betraktas som snedvridet och försett med oklarheter. Till detta betänkande har folkpartiet fogat ett antal reservationer tillsammans med centern och moderaterna. Eftersom frågorna är kända i övrigt skall jag nöja mig med att kommentera de olika reservationerna och de krav som framförs i dem. Jag ber om ursäkt i förväg om jag trampar in på det som Gullan Lindblad nyss har sagt, men jag tror att det kanske behöver påpekas ytterligare. I reservation nr 1 tar vi upp den bristande överensstämmelsen mellan förmåner och avgifter. Den ger i många fall orimliga resultat för den enskilde. Avgifter debiteras för inkomster som är så små att de inte ger rätt till någon ersättning. Det nuvarande systemet kan leda till social orättvisa för makar som deltar i arbetet i en rörelse, eftersom makarna kan mista ATP-skyddet om en inkomstuppdelning sker. Det nyligen genomförda undantaget för avgifter för mindre inkomster av jordbruksfastighet visar att det är administrativt möjligt att göra en särreglering för att undvika de negativa effekterna i nuvarande avgiftssystem. Det finns därför skäl att göra en utredning i syfte att få fram ett förslag där förmåner och avgifter överensstämmer bättre. I reservation nr 3 påpekar vi det orimliga i att kvittning inte tillåts mellan olika förvärvskällor. De flesta partier i riksdagen är överens om att om glesbygden skall överleva så krävs ett varierat antal företag. De olika former av kombinationsverksamhet som blir allt vanligare är av utomordentlig betydelse för glesbygden. Kombinationsverksamheten är många gånger den enda möjligheten att överlappa säsongsvariationerna i glesbygden. Skall hela Sverige leva krävs därför möjligheter för företag i glesbygd att få rätt till kvittning mellan olika förvävskällor. Regeringen bör därför skyndsamt utreda frågan och komma med förslag till riksdagen. Herr talman! Sjukfrånvaron i små företag är väsentligt lägre än i stora företag. I den dagliga debatten talas nu om hur sjukfrånvaron tenderar att öka främst av psykosociala skäl. I socialförsäkringssystemet finns inget incitament för företagen att via en förbättrad arbetsmiljö pressa ner företagens sociala kostnader. Däremot kan det konstateras att sjukfrånvaron i de mindre företagen ofta är lägre än i de större företagen. Den mer positiva arbetsmiljö som småföretagen ger kan därmed sägas också få betala den sämre arbetsmiljön i de större företagen. Rimligtvis borde varje företag i dagens datasamhälle kunna debiteras en sjukförsäkringsavgift som svarar mot den sjukfrånvaro som företaget har. Folkpartiet anser att det bör utredas hur en differentierad sjukförsäkringsavgift skall kunna utformas. Detta är en mycket angelägen fråga, eftersom småföretagen har så stor betydelse för sysselsättningen. De har också en avgörande betydelse för den regionala utvecklingen. De nya reglerna om uppbörd av socialavgifter som infördes 1986/87 har flera brister. Systemet är inte konkurrensneutralt mellan fysiska och juridiska personer, som Gullan Lindblad sade. Vi anser att det skyndsamt måste vidareutvecklas och att regeringen skall återkomma till riksdagen med kompletterande förslag redan under detta riksmöte. Enligt vår mening har inga vägande skäl anförts mot att låta endast en part i ett uppdragsförhållande ansöka om förhandsbesked. Även om de flesta ansökningarna skulle vara gemensamma för parterna, kan situationer uppstå när endast ena parten kan behöva göra ansökan. Herr talman! Idrottsrörelsen fyller en mycket viktig funktion, främst som fostrare av barn och ungdom. De insatser som den samlade idrottsrörelsen gör för det svenska samhället skulle inte kunna ersättas med pengar. Det har därför blivit ett hot mot föreningarna när kravet fastställts att de skall betala arbetsgivaravgifter för sina idrottsutövare. Riksidrottsförbundet har i en egen utredning lagt fram olika förslag till hur arbetsgivaransvaret skall kunna reduceras för föreningarna. Den breddoch ungdomsidrott som bedrivs får inte äventyras genom att föreningarna måste betala en orimligt betungande arbetsgivaravgift. Utöver Riksidrottsförbundets egen utredning bör riksdagen ge regeringen i uppdrag att skyndsamt göra en översyn av föreningarnas arbetsgivaransvar. Samtidigt skall också de krav på trygghet som idrottsutövaren kan fordra vägas in. Det finns flera vägar att gå för att lösa detta problem. Förutom avgiftsskyldighet över ett eller två basbelopp kan också andra framkomliga vägar finnas. Aktiv idrott utövas endast under en relativt kort period av en människas liv. Det är därför möjligt att hitta lösningar som exempelvis medger föreningarna rätt att endast betala sjukförsäkringsavgift. Möjligheten att tjäna in sina pensionsförmåner finns säkert under den tid man inte är aktiv idrottsman. Eftersom alla lösningar inte har studerats bör regeringen få uppdraget att skyndsamt göra denna översyn för att tryggheten för idrottsutövaren och möjligheterna för föreningen att fortlöpande göra värdefulla samhällsinsatser inte skall spolieras. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation nr 1,3, 4,7 och 8i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1.

Herr talman! Det som i dagligt tal kallas för arbetsgivaravgifter består inte bara av avgifter till olika socialförsäkringar, utan däri ingår också avgifter till andra ändamål såsom arbetsmarknad, barnomsorg, utbildning och löntagarfonder. Från att ha varit några blygsamma procent av lönesumman har avgifterna vuxit i storlek. I dag betalar en arbetsgivare drygt 37 9o. Därtill kommer ytterligare några procent som är avtalsbundna. Egenföretagaren har en något lägre avgift. Det som ursprungligen var ett sätt att finansiera olika grundtrygghetssystem har sedermera blivit mera en beskattning av arbete. De samlade avgifterna är numera en betydande del av den samlade lönekostnaden. Det är med oro man tar del av beräkningarna om behovet av höjda avgifter. Förra veckan debatterade vi arbetsskadeförsäkringen. Då redovisades behov av en i det närmaste tredubbling av avgiften. ATP-systemet kräver höjningar. I det korta perspektivet diskuteras höjningar på ett par procenten heter. Det kraftigt ökade sjuktalet kommer också att kräva avgiftshöjningar. Höjningar av avgifterna innebär självfallet att utrymmet för lönehöjningar begränsas i företagen och att kostnadsbilden försämras i förhållande till omvärlden. För närvarande pågår ett intensivt utredningsarbete på skatteområdet. Syftet med utredningsarbetet är att flytta tyngdpunkten i skattesystemet från arbete till kapital och konsumtion. I det sammanhanget kan man inte bortse ifrån det förhållandet att också arbetsgivaravgifterna är en beskattning av arbete. Det är dock arbetsgivaren som betalar i det fallet. Arbetsgivaravgifternas storlek och konstruktion har naturligtvis på samma sätt som inkomstskatternas konstruktion en styrande effekt på näringsliv och samhälle. Avgiftshöjningarna slår olika hårt. Arbetskraftsintensiva företag och verksamheter är mera känsliga än andra. Särskilt betungande är avgifterna för egenföretagargruppen, som i regel har svårt att kompensera sig inkomstvägen. Herr talman! Om vi skall kunna behålla och vidareutveckla vårt näringsliv så att det finns arbete till alla, måste vi ha en ständig förnyelse av näringslivet. Det måste hela tiden tillkomma nya företag som kan ersätta de som av olika anledningar slås ut. För att det skall bli nya företag krävs att det finns människor som vill och kan starta en egen verksamhet. Det stora hindret är ofta att från starten få en tillräcklig lönsamhet som gör det möjligt att utveckla företaget. I flera av de centermotioner som behandlas i socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1 pläderar vi för att man skall kunna använda arbetsgivaravgifterna som ett styrmedel i näringspolitiken. Genom att differentiera avgifterna så att småföretag och egenföretagare får lägre avgifter, medan de större företagen får något högre avgifter, underlättar man nyföretagandet och ger bättre utvecklingsmöjligheter för småföretagen. I reservationerna 2 och 5 presenterar vi i detalj vilka förändringar som vi vill genomföra. Vi föreslår en sänkning av sjukförsäkringsavgiften med 5 procentenheter för de 15 första anställda. Vi menar också att det finns sakliga skäl för en sådan sänkning, eftersom sjukfrånvaron är mindre i de små företagen. För egenföretagarna föreslår vi ett avgiftsfritt belopp i botten motsvarande ett basbelopp. Det skulle minska avgiftsbördan för egenföretagaren med ca 10 000 kr. De återstående reservationerna i betänkandet har redan berörts av några tidigare talare här, och jag skall bara kort beröra ett par av dessa reservationer. När det gäller reservation 3 om kvittningsrätten kan jag på samma sätt som Gullan Lindblad konstatera att denna fråga är mycket viktig för dem som bedriver egenföretagarverksamhet framför allt i glesbygder, där man är beroende av att kunna kombinera flera olika rörelser och verksamheter för att få en tillräcklig försörjningsgrad. Det regelsystem som för närvarande gäller missgynnar dessa grupper och gör det svårare för de här människorna att klara sig på sin verksamhet. Vi tycker att man borde kunna genomföra en ändring så att de får rätt att kvitta förluster och överskott mot varandra i olika rörelser och kontra jordbruksfastighet. Reservation 7 om arbetsoch uppdragstagarbegreppen gäller ju en fråga som vi har diskuterat ett antal gånger här i kammaren. Nu finns det ett utredningsförslag framlagt, som vi väl får ta ställning till så småningom. Jag hoppas att vi en gång för alla skall kunna avföra denna fråga, att vi skall kunna få en lösning på det problem som ursprungligen startade med Hjortbergfallet och som sedan har fått många efterföljare. Reservationerna 8 och 10 handlar om idrottsrörelsens avgifter och idrottsutövarnas förmåner. Den dom som kom 1985 och som ålade idrottsföreningarna att betala avgifter för idrottsutövare kom snabbt att förändra kostnadsbilden för många föreningar och skapade problem för åtskilliga klubbar och idrottsföreningar runt om i landet. Idrottsrörelsen fick snabbt fram ett eget förslag till hur man skulle kunna lösa problemet — man presenterade olika alternativ. Idrottsrörelsens utredning överlämnades ju till regeringen 1986. Därefter har det emellertid inte hänt någonting på det här området. Vi föreslår därför i reservation 8 tillsammans med folkpartiet att man noga skall studera de olika alternativ som finns presenterade. Det finns ju också i de motioner som föreligger från flera olika partier förslag om hur man skulle kunna lösa den här frågan. Vi menar att det är viktigt att man gör en snabb översyn av idrottsföreningarnas arbetsgivaransvar. Detta kan vi koppla till vad vi säger i reservation 10, som handlar om idrottsutövarnas sjukpenningförmåner. Vi kan konstatera att utfallet av gällande bestämmelser kraftigt varierar. En del blir kraftigt överkompenserade, andra blir underkompenserade. Detta är naturligtvis inte ett bra förhållande. Vi anser att man, samtidigt som man ser över avgiftsskyldigheten, bör se över formerna för ersättning i försäkringssystemet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 3, 5, 7,8 och 10.

Herr talman! Arbetet med socialförsäkringsutskottets betänkande nr 1 var min debut i socialförsäkringsutskottet. Det var inte lätt — 20 motioner behandlades, och jag hade ingen till stöd och hjälp utom alla vänliga ledamöter i utskottet, förstås. Det gör att jag efter att ha studerat ärendet noga vill göra några tillägg till det som står i betänkandet. Vi stöder reservation 2 av Karin Israelsson och Rune Backlund, eftersom vi anser att man inte skall betala avgifter för en förmån som man aldrig får ut. Sedan har vi reservation 6 , som mestadels handlar om människor som utövar konst av olika slag. Vi menar att man tar ifrån dessa människor möjligheterna att få en bättre pension. Får de i dag en ersättning på mer än 1000 kr., måste de själva betala skatt för pengarna plus egenavgifter för framtiden. Vi menar att det inte är förenligt med rättvisekravet. Vi föreslår en sänkning av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgifter och yrkar bifall till Marg6 Ingvardssons reservation. Vi stöder också reservation 8 , där vi tycker att det är berättigat att göra en översyn av förhållandena där det finns oklara sammanhang. Genom att man gör en översyn kommer många av motionerna här att få ett tillfredsställande svar. Jag yrkar alltså bifall till reservation 8.

Herr talman! Jag håller med om att socialavgifterna är en viktig del av vårt sociala system. Helt eller delvis finansierar ju socialavgifterna främst den allmänna försäkringen, men de går också, som Rune Backlund och Gullan Lindblad här har sagt, till en hel del andra, främst sociala, ändamål. Det är alltså inte underligt att socialavgifterna tilldrar sig stort intresse på många håll, inte minst här i riksdagen. Ett stort antal motioner varje år i dessa frågor vittnar ju om detta. Även i år har vårt utskott haft att behandla ett stort antal motioner angående socialavgifter. Det har resulterat i tio reservationer, som jag nu direkt övergår till att kommentera. Eftersom samtliga frågor som berörs i detta betänkande är sådana som vi diskuterat tidigare här i kammaren - flera gånger t.o.m. — och med tanke på att tiden för middagspaus närmar sig avser jag att vara ganska kortfattad. I reservationerna 1 och 2 krävs bättre överensstämmelse mellan förmåner och avgifter i vårt socialförsäkringssystem. Vi har diskuterat den här frågan åtskilliga gånger, och jag har då påmint om följande. En av Fälldinregeringarna — jag kommer inte ihåg vilken — lade i mars 1981 fram en proposition om förenklade socialavgiftsregler. Det sades i den propositionen att förslagen skulle komma att innebära sämre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner, men att det skulle innebära så stora administrativa lättnader att det förhållandet ändå fick överväga. Det dåvarande socialförsäkringsutskottet tyckte likadant — det var ett enhälligt utskottsbetänkande. Jag vill påminna om att alla vi som då var med insåg att de förenklade reglerna skulle innebära en sämre överensstämmelse. Vi visste som sagt det. Ändå var vi eniga om att de förenklade reglerna var värda det priset. Vi anser fortfarande att det är så. Vi vidhåller denna uppfattning. De här frågorna är ju föremål för uppmärksamhet från såväl pensionsberedningen som riksförsäkringsverket, och det finns naturligtvis alltid anledning att titta på vad som kommer fram i dessa utredningar. Jag vidhåller emellertid den grunduppfattning som vi hade då vi antog propositionens förslag 1981. Reservation 3 gäller kvittningsrätten. Nu liksom tidigare — jag vet inte hur många gånger — krävs att kvittningsrätten återinförs, dvs. att reglerna ändras så, att överskott i en förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse får kvittas mot underskott i annan förvärvskälla inom nämnda inkomstslag. Varje gång frågan har behandlats har utskottsmajoriteten hävdat att det inte kan godtas att en försäkrads framtida pension skulle kunna begränsas genom möjligheter till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Vi har — jag upprepar det — även nu den uppfattningen, och jag yrkar avslag på reservation 3. Jag kommer inte ihåg om jag yrkade avslag på reservationerna 1 och 2, så jag gör det nu för säkerhets skull. I reservationerna 4 och 5 tas differentierad sjukförsäkringsavgift upp. I båda reservationerna påstås att sjukfrånvaron i de små företagen är lägre än i de stora företagen och att de små företagen därför borde ha lägre sjukförsäkringsavgift. I reservation 4, som har undertecknats av de moderata och folkpartistiska ledamöterna i utskottet, krävs en utredning, medan centerledamöterna i reservation 5 begär en sänkning med ett belopp motsvarande fem procentenheter av avgiftsuttaget för de första 15 anställda. Som ett första steg begärs en sänkning med 5 96 på en lönesumma av 500 000 kr. Här skiljer sig alltså meningarna något åt i de båda reservationerna. Men den verkliga skillnaden är att centerrepresentanterna anser att sänkningen skall finansieras genom en omfördelning av avgiftsuttaget totalt sett, medan man i reservation 5 inte nämner någon finansiering alls. Också den här frågan har diskuterats tidigare. Nu, liksom då, hävdar vi att det inte är företagens storlek generellt sett som är avgörande för hur stor sjukfrånvaron är. Det är i praktiken mycket stora variationer mellan de olika företagen, såväl stora som små. Det föreslagna systemet skulle således inte på något sätt bli rättvist, och det skulle också bli administrativt krångligt. Jag upprepar detta—en sanning blir ju inte sämre bara därför att den upprepas ett antal gånger. I reservation 6, som utskottets vpk-are och miljöpartister står bakom, krävs en sänkning av det lägsta underlaget för arbetsgivaravgifter, från nuvarande 1 000 kr. till 500 kr. Som vi har hört är motivet att en så hög gräns som 1000 kr. gör att främst frilansande kulturarbetare som har gage understigande 1 000 kr. inte får sociala avgifter inbetalade. Beloppsgränsen höjdes 1973 från 300 kr. till 500 kr. och 1984 till 1 000 kr. En enig riksdag ansåg då att det var ofrånkomligt att gränserna gång efter annan höjs på grund av inkomstoch kostnadsutvecklingen, bl.a. för att hindra att administrationen skulle bli orimligt vidlyftig. Med tanke på den inkomstoch kostnadsutveckling som vi har haft sedan gränsen senast höjdes är det knappast rimligt att nu sänka inkomstgränsen. Jag yrkar avslag på reservation 6. I reservation 7 behandlas arbetsoch uppdragstagarbegreppen. Det här är ett område som har varit bekymmersamt inom såväl skattesom avgiftsområdet. Problemen har utretts ett antal gånger, senast 1985. Utredningen lade fram ett antal förslag om hur reglerna skulle kunna göras klarare och enklare. Som vi minns möttes förslagen av en hel del kritik under remissbehandlingen, och såväl regering som riksdagsmajoritet ansåg att man var tvungen att fundera ytterligare över frågorna. Så har också skett, i regeringskansliet, och för några få dagar sedan överlämnades ett betänkande, som fru Lindblad tog upp häri talarstolen. Betänkandet är så nytt att jag inte har hunnit att läsa det så ingående, men jag ser att där angrips de problem som vi har diskuterat här ett antal gånger. Vi får hoppas att vi snart får ett slutgiltigt förslag som vi kan ta del av. När det gäller möjligheterna att erhålla förhandsbesked — som också berörs i reservationen — ansågs denna fråga så viktig att den bröts ut ur sitt sammanhang. 1986 fattades så ett beslut beträffande förhandsbesked. Som framhållits här lämnas förhandsbesked efter gemensam ansökan av uppdragsgivaren och uppdragstagaren. Reservanterna anser emellertid att besked skall kunna lämnas efter ansökan av bara en part. Vi för vår del har samma uppfattning som tidigare, nämligen att en gemensam ansökan är bättre. Båda parter måste ju under alla förhållanden höras. En gemensam ansökan ger också myndigheten större förutsättningar till både en säkrare och en snabbare bedömning. Jag yrkar avslag på reservation 7. Reservationerna 8 och 9 handlar om arbetsgivaravgifter från idrottsföreningar. Reservanterna anser, vilket framhållits här, att regeringsrättsdomen 1985 om avgiftsskyldighet har ställt idrottsföreningarna i en besvärlig ekonomisk situation. Det finns litet olika förslag. I de motioner som ligger till grund för reservation 8 föreslås bl.a. att idrottsinkomster under två basbelopp skall undantas från avgiftsskyldighet. I reservationen krävs en snabb översyn. De som undertecknat reservation 9 anser att den grundläggande principen måste vara att en idrottsutövare skall ha samma förmåner som man har vid andra anställningar, om idrottsverksamheten utgör den huvudsakliga inkomstkällan. Arbetsgivaravgifter skall i sådana fall erläggas. Detta är ju precis den uppfattning som jag å utskottsmajoritetens vägnar har hävdat här ett antal gånger. Jag tycker att det är bra att vi är överens så långt. Men sedan anser reservanterna, att det, om det är fråga om en annan huvudinkomst, skall finnas möjlighet att träffa överenskommelse om huruvida sociala förmåner skall utgå. Då är vi inte längre överens. Regeringsrätten fastslog, som sagt, i en dom 1985 att en ekonomisk ersättning som en idrottsutövare uppburit var att jämställa med ersättning för förvärvsarbete på grund av anställning. Därmed förelåg också skyldighet att erlägga arbetsgivaravgifter. Vi som var med då minns att det var ishockeymålvakten Benny Westblom som drev den här frågan — och han fick rätt. När det nu i dom har slagits fast att inkomster i samband med idrottsutövning är att jämställa med andra arbetsinkomster, tycker jag att det är alldeles självklart att de också skall grunda rätt till socialförsäkringsförmåner och att avgifter skall erläggas. Idrottsutövare skall i egenskap av inkomsttagare ha samma rätt till att omfattas av samma socialförsäkringsskydd som andra inkomsttagare. Jag är faktiskt förvånad över att den här principiella synen inte kan delas av alla. I reservation 10 tas idrottsutövares sjukpenningförmåner upp. Det krävs att regeringen låter göra en översyn av reglerna i syfte att åstadkomma bättre överensstämmelse mellan avgift och ersättning när det gäller idrottsutövare. Också här har man särbehandlat idrottsutövarna som inkomsttagare. Vi anser att man inte skall mäla ut någon speciell grupp av inkomsttagare. Herr talman! Jag yrkar avslag på reservation nr 8, 9 och 10 och bifall till utskottets förslag i sin helhet.

Herr talman! Nils-Olof Gustafsson konstaterar — som vanligt höll jag på att säga — att vi inte är överens. Med tanke på tidpunkten skall jag kommentera bara några saker. Våra reservationsförslag har ju redan lagts fram. När det gäller bättre överensstämmelse mellan avgifter och förmåner hänvisar Nils-Olof Gustafsson till regeringsbeslutet och riksdagsbeslutet 1982. Men vi har ju gått ifrån den här förenklingen, eftersom vi förra året fattade beslut om särregeln om inkomster upp till 15 000 kr. från jordbruksfastighet. Den gången var det LO som drev på, eftersom man ville få en ökning av virkesuttaget. Då var det alltså intressant för socialdemokraterna att lägga fram ett förslag. Sjukpenningutredningen — där jag själv var medlem för ett antal år sedan — lade ju fram ett betänkande som heter Egenföretagare, sjukpennigförmåner m.m. Här föreslogs hur man skulle kunna få en bättre överensstämmelse, men si det var icke intressant. Det har alltså inte kommit något förslag. pappa-vet-bäst-attityd. Vi menar att den enskilde själv skall ha rätt att och själv kan avgöra vad som är bäst för honom eller henne i ekonomiskt hänseende. När det sedan gäller arbetsoch uppdragstagarbegreppen har jag kanske inte prisat utredningen, men jag är i alla fall glad att den finns, och jag hoppas att en del av förslagen blir verklighet. Detta är ju en gammal historia. Jag minns att jag hade en av mina första debatter om detta med dåvarande socialministern Sten Andersson. Jag påvisade för honom det orimliga i att om jag har en traktor och kör med den på bondens åker så är jag att betrakta som arbetstagare, men om jag kör med samma traktor i bondens skog så är jag arbetsgivare. Jag tror att vi är överens på den punkten, att man inte kan ha sådana här konstigheter i en lagstiftning. Jag hoppas att det nu, så där sex sju år efter den debatten, händer någonting. Kan jag be Nils-Olof Gustafsson att han skyndar på sina partikamrater så att det kommer ett förslag? Jag är tacksam om jag får ett besked på den punkten.
Herr talman! Det är ett par saker som jag skulle vilja ta upp här. Först sjukfrånvaron i små och stora företag. Socialdemokraterna gjorde under valrörelsen en stor affär av att arbetsskador och arbetsmiljö var någonting som man måste ta sig an. Vi har ju också nyligen diskuterat arbetsskadorna. Min fundering är: Är det inte så, Nils-Olof Gustafsson, att man måste ha även ett ekonomiskt incitament för att företagen skall vara beredda att verkligen göra någonting åt arbetsmiljön? På det sättet får man ju också automatiskt ned sjukfrånvaron. Är inte detta en möjlighet som man måste ta till vara? Sedan till kvittningsrätten. Nils-Olof Gustafsson, som är en glesbygdens man, om man får uttrycka sig så, borde ändå känna för att när man skall mobilisera människor måste man också ge dem möjlighet att hitta alla de kombinationer av företagsamhet som över huvud taget kan uppbringas. Då måste man lösa sådana här ekonomiska frågor för dem — har inte Nils-Olof Gustafsson någon känsla för det? Den sista funderingen gäller arbetsgivaransvaret i idrottsföreningarna. Utskottsmajoriteten har tidigare sagt att man skall söka andra lösningar beträffande föreningarnas ekonomi. Vad menas med det? På vilket sätt skall idrottsföreningarna få detta ekonomiska stöd? Vi i folkpartiet delar ju uppfattningen att man måste ta ett socialt ansvar för de människor som har en betydande del av sin verksamhet som idrottsmän, men då måste man hitta ekonomiska lösningar, som samtliga föreningar kan ställa upp för och som gör att de klarar den insats som vi i Sverige tycker är så viktig: att utöver elitidrotten också ta ett ansvar för barnoch ungdomsverksamheten. Den är en så betydande del av idrottsrörelsen att samhället inte kan undvara den. Det skulle vara intressant att veta vilka andra lösningar Nils-Olof Gustafsson tycker att vi skall hitta.
Herr talman! När Nils-Olof Gustafsson skall kommentera våra reservationer om differentierade sjukförsäkringsavgifter, fastnar han endast i den del av vår argumentation som rör den lägre sjukfrånvaron i de små företagen. Jag skulle gärna vilja lyfta frågan till det mera principiella planet, dvs. möjligheten att använda arbetsgivaravgifterna till att styra utvecklingen på ett eller annat sätt. Eftersom arbetsgivaravgifterna har ändrat karaktär, och från att ha varit direkt kopplade till förmåner och olika försäkringssystem blivit mer eller mindre en skatt på arbete, ser vi en möjlighet att använda arbetsgivaravgifterna som ett styrmedel för att påverka utvecklingen i näringslivet — att skapa nyföretagande och att underlätta för egenföretagare. Också i sjukförsäkringsavgiften ser vi en möjlighet att styra utvecklingen, dvs. att stimulera och uppmuntra de företag som har låg sjukfrånvaro. Å andra sidan föreslår vi höjningar eller omfördelningar av avgiften, som innebär att de stora företagen, som har en högre frånvaro, får högre kostnader, vilket borde göra dem intresserade av att försöka minska frånvaron och komma till rätta med dåliga arbetsmiljöer. Hur man skall använda sjukförsäkringsavgifterna är en minst lika viktig principiell fråga. I den allmänna debatten om inskomstskatten säger man ju att en sänkning av marginalskatten innebär att människor stimuleras att arbeta mera, och jag ser ingen skillnad beträffande den typ av skatter som arbetsgivaravgiften utgör. Vi känner igen argumenten från tidigare debatter. Nils-Olof Gustafsson brukar säga att det är krångligt att differentiera avgifterna. Vi har sagt att vi redan har differentierade avgifter, eftersom de har sänkts i vissa områden av vårt land. Det är inte speciellt krångligt, eftersom vi har ett enhetligt redovisningssystem. När det gäller kvittningsrätten kan jag bara konstatera att det för närvarande pågår en omfattande landsbygdskampanj, där man har försökt uppmuntra människor att satsa på egenföretagande och egenverksamheter. Ofta sägs det att man skall kombinera olika verksamheter, och för många av dem som är beredda att starta sådan verksamhet är det en förutsättning att den kan bedrivas i två eller tre olika rörelseformer. De kommer snabbt att drabbas av kvittningsreglerna. Är det så att samhället å ena sidan vill uppmuntra människor att satsa på sådant, tycker jag att vi också må underlätta för dem genom att förenkla de regler som styr driften av flera verksamheter, eftersom man kan råka ut för underskott i en verksamhet och överskott i en annan.
Herr talman! Det är riktigt att vi har gått ifrån vår tidigare inställning till differentierade avgifter. Den har ändrats av försöket i Norrbotten, och som jag blev påmind om fattade riksdagen förra året ett beslut om undantag från denna regel när det gällde egenverksamhet i skogen. I Norrbotten är det ju en försöksverksamhet som pågår, och den är inte utvärderad än. När det gäller egenverksamheten i skogen är det riktigt som sades, att förändringen kom till i ett speciellt syfte, nämligen att stimulera ett ökat råvaruuttag ur skogen. Men jag tycker fortfarande att vi skall vara litet försiktiga med att hacka för 23 november 1988 mycket i detta system, som trots allt fungerar ganska bra. Det kan måhända finnas andra metoder att lösa de problem som anges här, utan att nagga för mycket i vårt socialförsäkringssystem. Den regionalpolitiska utredningen har i sina direktiv fått i uppdrag att titta på i vad mån man kan använda bl.a. avgifter som ett instrument för att åstadkomma en bättre regional balans, bl.a. som stöd för småföretagsamhet. De här resonemangen kommer alltså in vare sig man vill det eller inte. Jag vill dock varna för att i alltför stor utsträckning börja använda socialförsäkringssystemet som instrument i andra sammanhang än vad det är avsett till. Sigge Godin, jag tycker man skall hålla isär begreppen när det gäller idrottsföreningarnas ekonomi. I och med regeringsrättsdomen är ju idrottsutövare att betrakta som vilka andra inkomsttagare som helst. Då har de också en självklar rätt till sjukförsäkringsförmåner, och sjukförsäkringsavgift skall betalas. Man skall inte mäla ut någon speciell typ av inkomsttagare på det sättet. Det är en helt annan sak, menar jag, hur man skall hjälpa idrottsrörelsen att klara ekonomin för den verksamhet som även jag tycker är viktig. Men det är en sak som man får diskutera och där man får göra prioriteringarna i ett annat utskott än det vi sitter i.

Herr talman! Först yrkar jag bifall till reservation nr 2 i betänkandet. Jag och Wiggo Komstedt väckte redan förra året en motion i detta sammanhang. Det stod i det då aktuella betänkandet att det handlade om en form av dödshjälp. Men i den debatt som då förekom talade jag om att så inte var fallet. I det nu aktuella betänkandet står det därför ingenting om det. Däremot skriver utskottet, och det är något egendomligt, att det här handlar om ett införande av en rättsligt bindande viljeförklaring. Men vi har inte yrkat på ett införande av någon sådan förklaring. I stället har vi sagt att det behövs en utredning i detta avseende. Vi motionärer är nämligen helt klara över att det kan finnas problem i detta avseende. Mot den bakgrunden vill vi inte binda oss vid ett speciellt uttalande. Vi menar bara att en utredning borde vara på sin plats.

Om t.ex. en människa som i dag är frisk får ett obehagligt besked av en läkare, har denna människa rätt att vägra hjälp. Hon har rätt att säga nej till sjukvård, och det är säkert inget fel med det. Men det är på denna punkt som vi vill ha en utredning.

Sådana här testamenten förekommer faktiskt i ett flertal länder runt om i världen. Även om de inte alltid är juridiskt bindande, utgör de en vägledning för läkarna. För något år sedan blev t.ex. en kvinna i Malmö rånad och nedslagen. Hon fördes medvetslös till sjukhuset. Där fann en läkare i kvinnans journal att hon tidigare uttryckligen hade sagt att hon under inga omständigheter kunde tänka sig att ta emot blod, även om det skulle innebära att hennes liv gick till spillo. Läkaren respekterade hennes önskan. Mot den bakgrunden menar vi motionärer att skriftliga viljeförklaringar kunde förekomma litet mera generellt än som i dag är fallet. I utskottsbetänkandet talas det om de uttalanden som gjordes 1983 och 1987. Men det sägs ingenting om det yttrande som gjordes 1979. Anledningen är väl att det yttrandet är positivt vad gäller det krav som vi motionärer ställer. Herr talman! Konkret menar vi att en människa vart annat eller vart tredje år skall kunna skriva ett s.k. livstestamente. Testamentet skall bevittnas av en advokat, läkare eller präst, som kan bevisa att vederbörande var vid sina sinnens fulla bruk när viljeförklaringen avgavs. Det handlar alltså om att man, om man hamnar i en situation där man inte längre är kontaktbar och där man enligt all vetenskap och praxis inte heller förväntas bli det framöver, skall ha rätt att dö på ett värdigt sätt. Till slut, herr talman, vill jag ställa en fråga till utskottets företrädare: Jag är medveten om att man kan diskutera detta, som förvisso är svårt, men varför säger ni nej till en utredning? Det kan jag inte förstå.

Herr talman! I detta betänkande behandlas fyra motioner: en motion om diagnostik beträffande hjärninfarkt, en motion om aktivt samtycke som villkor för transplantation, en motion om upphävande av lagen om kriterier för bestämmande av människans död och en motion om rätten att avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede. Samtliga motioner avstyrks av utskottet. Våren 1987 antog riksdagen förslaget om införandet av hjärnrelaterade dödskriterier. Frågan hade dessförinnan länge diskuterats och utretts. Såväl etiska som medicinska aspekter hade noga analyserats. Den nya lagen trädde i kraft i januari 1988, och utskottet är helt enigt om att det beslutet skall stå fast. När det gäller metoden för att konstatera ett dödsfall menade socialministern och även utskottet att det borde ankomma på den ansvarige läkaren att tillämpa den metod som sammanfaller med vetenskap och beprövad erfarenhet, i överensstämmelse med den medicinska utveckling som hela tiden sker. Det förutsattes att socialstyrelsen skulle hörsamma detta och utfärda allmänna råd. Så har också skett. Det finns därför inte anledning för riksdagen att fastställa någon speciell metod. Jag yrkar avslag på de båda reservationerna i betänkandet. När det gäller frågan om aktivt samtycke som villkor för transplantation, förhåller det sig så att det pågår en översyn av transplantationslagen just på dessa punkter, och ett resultat förväntas hösten 1989. Det är utomordentligt svåra och komplicerade frågor, och utskottet anser att det är viktigt att de blir noga belysta. Utskottet avvaktar därför utredningens resultat. När det gäller motionen om möjligheten att avstå från livsuppehållande insatser i livets slutskede genom ett rättsligt bindande dokument, menar utskottet att all vård som sker enligt hälsooch sjukvårdslagen sker på frivillig grund. Om patienten är vuxen och psykiskt frisk kan ingen sjukvårdande behandling ges mot hans vilja, men när den sjuke är medvetslös eller av annan orsak är oförmögen att uttrycka sin vilja skulle ett sådant här dokument kunna vara avgörande. Utskottet har behandlat likalydande motioner tidigare och avstyrkt dem. Vi inser naturligtvis att det kan uppstå svåra frågor om hur en sådan här viljeförklaring skall bedömas. Var det lång tid sedan den utfärdades? Har personen ändrat sin uppfattning? Har nya omständigheter tillkommit? Hur gör man en bedömning om t.ex. någon anhörig framhåller att personen har ändrat sig? Under vilka omständigheter avgavs viljeyttringen? Många osäkra och tveksamma situationer kan uppkomma, och utskottet menar att detta är en farlig väg att beträda. Jag vill citera vad utskottet sade när en liknande motion avstyrktes senast: ”Utgångspunkten måste vara att hälsooch sjukvården ger all behandling som är påkallad med hänsyn till vetenskap och beprövad erfarenhet om inte patienten själv avböjer behandlingen. Det är av väsentlig betydelse för förtroendet för hälsooch sjukvården att inte denna princip urholkas. Utskottet vill också framhålla att införandet av hjärnrelaterade dödskriterier innebär att medicinska insatser skall avbrytas när total hjärninfarkt konstateras ---.” När detta betänkande antogs var inte hjärnrelaterade dödskriterier införda, men det är de nu, och situationen är alltså en annan i dag. Utskottet har ingen annan mening än tidigare i denna fråga, och motionen avstyrks. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan på alla punkter och avslag på reservationerna.

Herr talman! Om det är så som utskottsmajoritetens företrädare nu säger, har jag om jag är vuxen och frisk rätt att avbryta viss medicinsk behandling. Men om jag är vuxen och frisk och har skrivit under ett s.k. livstestamente, där jag säger att läkarna i en viss situation skall ha rätt att avbryta en medicinsk behandling, gäller detta tydligen inte. Jag förstår, herr talman, att detta är en ytterst svår fråga. Själv säger majoritetens företrädare att det finns många osäkerhetsfaktorer och tveksamheter. Jag är den förste att erkänna detta, men jag förstår inte att utskottsmajoriteten kan säga nej till en utredning i en fråga som ändå måste anses vara ytterst viktig för många människor. Jag har inte någon statistik över hur många människor som i dag ligger som kollin på sjukhus runt om i landet, men jag kan i alla fall tänka mig att det inte är någon som vill uppleva den situationen. Jag vill stryka under med dubbla streck att den situation jag pratar om handlar om det läge där läkarvetenskapen och all expertis säger att det icke finns någonting mer att göra. Vad är motivet, Ingrid Andersson, till att utskottsmajoriteten i ett sådant läge säger nej till det mycket rimliga önskemålet om en utredning?
Herr talman! Anledningen är att utskottet inser att det här finns så många oklarheter, som kanske inte ens kan utredas. Det är inte ofta som läkarexpertisen är överens om exakt hur resultatet blir när en människa med en svår sjukdom behandlas. Det är mycket svårt att avgöra under ett skeende om det handlar om just livets slutskede. Det är mycket svårt att urskilja om en behandling är livsuppehållande eller om den är lindrande — den kan vara både — och. Sjukvårdspersonalen skulle också försättas i mycket svåra valsituationer, och stor osäkerhet skulle uppstå. Det är viktigt för förtroendet för sjukvården att sjukvårdspersonalen när det är möjligt kan utföra sjukvårdens uppgifter i samråd med patienterna och även i samråd med anhöriga. När det inte går att inhämta patientens samråd måste sjukvårdspersonalen handla efter vetenskap och beprövad erfarenhet. Annars kan man komma att gå över gränsen i situationer som är mycket svåra att hantera.

Herr talman! Jag är den förste att erkänna kompetensen hos Ingrid Andersson. Jag efterlyser alltså en utredning. Ingrid Anderssons argumentation faller litet grand, därför att i min och Wiggo Komstedts motion står det klart och tydligt att det gäller bara i den situation då en människa, baserat på allläkarvetenskap, all praxis, inte längre är kontaktbar. Ett läge där det råder minsta tveksamhet hamnar alltså utanför denna diskussion. Vi vet tyvärr att man inom sjukvården, framför allt på grund av den tekniska utvecklingen, i dag runt om i Sverige lyckas hålla människor vid liv som egentligen inte skulle leva och som ”Ilever” på ett sätt som är förnedrande för en människa. Jag tror inte att någon önskar att vare sig han själv, hans nästa eller ens hans ovän skall sluta sitt liv på detta sätt. Det jag inte kan förstå i dag — det är därför jag har yrkat bifall till motionen och reservationen — är varför utskottsmajoriteten så kategoriskt säger nej till en utredning kring dessa ytterst svåra och komplicerade frågor. Låt dessa frågor komma fram i en utredning! Låt det inte sluta i en debatt i riksdagen!

Herr talman! Jag vill beröra de särskilda yttrandena. I de svåra frågor om liv och död som de hjärnrelaterade dödskriterierna ger upphov till finns det olika åsikter inom vårt parti så väl som inom alla andra. Trots det önskar jag att det gamla vedertagna hjärtdödsbegreppet skall återinföras. Men denna önskan är endast upptagen i ett särskilt yttrande av mig tillsammans med moderaterna, centern och vpk. Den nya lagen om hjärndöd gäller sedan den 1 januari 1988. Det är en kort tid, och jag tänker återkomma under den allmänna motionstiden med en motion om upphävande av den nya hjärndödslagen. Från början hade jag tänkt stödja moderaternas särskilda yttrande om villkor för transplantation. Men miljöpartiet de gröna är inte så positivt till transplantationskirurgin, som framgår av detta särskilda yttrande. Därför har vi inkommit med ett eget. Vi menar nämligen att man måste vara mycket noga med prioriteringar inom vården. Man måste också ha råd med primärvård och vård av äldre på en tillräckligt hög nivå. Utan att vara teknikfientliga vill vi vara försiktiga med transplantationskirurgin. Hjärndödsbegreppet hänger ändå samman med behovet av transplantationsorgan. Jag läste i en tidning, nere i Malmö för ett tag sedan, om en person i Västtyskland som skrev till människor som befann sig i en svår ekonomisk situation. Han letade reda på dem. Han ville förmedla kontakt mellan givare av organ för transplantation — det gällde njurtransplantation — och operatörer. Den ekonomiskt hårt trängde kunde ordna upp sina affärer, och njursjuka kunde få hjälp. Är det verkligen så här vi skall ha det i fortsättningen? Nej. Det behövs hjärtdödsbegrepp och organtestamente eller gåvobrev för att reda ut detta. I miljöpartiet har vi med anledning av diskussionen om en deklaration mot livsförlängande åtgärder försökt att formulera oss för en rätt till vår död, dvs. för att människor skall få dö under värdiga former och inte som en del av en apparat. Men vi har blivit uppringda av olika organisationer, som säger att deras medlemmar under vissa perioder av sitt liv kan tänkas vilja skriva på ett sådant testamente, medan de är medvetna om att de under andra perioder under sitt liv skulle ångra ett sådant agerande fruktansvärt. De vill inte att de skulle ha denna möjlighet. Vi har mycket svårt att formulera oss i den frågan, och därför kan vi inte ställa upp på Sten Anderssons i Malmö förslag.

Herr talman! Jag skall inleda med att yrka bifall till de två reservationer som fogats till detta betänkande. Jag har ingen större boklig bildning, men jag tror att det var Karl XI som sade ”Vad göras skall är allaredan gjort. I herredagsmän, resen icke så fort!” Detsamma kan sägas om denna proposition. Den har kommit till av den anledningen att det i Stockholm funnits en organisation som systematiskt använde och tänjde rättsapparaten för överklaganden kring parkeringsböter. Men, precis som det står i betänkandet, har den föreningens verksamhet upphört. Man kan i stort sett säga att föreningen inte längre finns kvar, och när föreningen inte längre finns kvar, lär den inte bedriva någon verksamhet. Varför skall man skriva en proposition, och sedan ett betänkande, om en verksamhet som tillhör en svunnen tid? Förslaget i denna proposition innebär nämligen oerhörda begränsningar för den enskilde att hävda sin rätt i de fall vederbörande har parkerat sin bil felaktigt. Enligt förslaget måste man nu, redan då man klagar hos polisen, redovisa alla bevis man känner till. De eventuella nyheter man kommer på i efterhand, därför att man från början inte begrep hur saker och ting låg till, kan inte åberopas i domstol. Människor i Sverige kan överklaga en dom från tingsrätt till hovrätt, men det går inte nu längre beträffande parkeringsböter, med ytterst få undantag. Herr talman! Förutom talmannen ser jag inte någon representant i kammaren för vare sig centern eller vpk just nu. De båda partierna brukar framhålla sig som speciella representanter för de små i samhället. När nu möjligheterna för de små eller för dem som inte kan alla juridikens lagar bevisligen försämras, är jag ytterst förvånad över att dessa båda partiers representanter i trafikutskottet inte ställer sig bakom reservation 2. Herr talman! Jag yrkar än en gång bifall till de båda reservationer som fogats till detta betänkande.

Herr talman! Regeringens proposition om ändrade bestämmelser för felparkeringsavgifter m.m. innefattar två förslag som vi från folkpartiets sida inte kan acceptera. Jag vill redovisa dessa två avvikelser. 2. föreslås begränsningar i rätten att i tingsrätten eller hovrätten åberopa omständigheter eller bevisning som inte tagits upp hos polismyndigheten tidigare. Från folkpartiets sida motsätter vi oss propositionen i dessa två delar. Enligt vår uppfattning innebär förslagen alltför långtgående inskränkningar i enskildas rätt att få sin sak prövad på ett uttömmande sätt. Som sägs i propositionen har riksdagen tidigare, 1985, haft att ta ställning till ett förslag liknande det som nu har presenterats av regeringen. Den gången avvisade riksdagen förslaget. Regeringsförslaget 1985 var föranlett av att Parkeringsjuridiska föreningen i Stockholm, som Sten Andersson i Malmö talade om tidigare, bedrev en verksamhet som närmast måste karakteriseras som rättegångsmissbruk och som ledde till en kraftig belastning på domstolarna. Av vad som har framkommit i det nu aktuella lagstiftningsärendet har antalet mål som gäller felparkering inte ökat sedan dess.

Detsamma gäller möjligheterna att få anföra nya omständigheter i högre instans. Den i och för sig vällovliga ambitionen att minska domstolarnas arbetsbörda får enligt vår uppfattning inte leda till förändringar i grundläggande rättsprinciper. För det fall att domstolar och myndigheter inte har tillräckliga resurser att tillämpa lagarna bör i första hand ytterligare resurser anslås eller de materiella reglerna ändras. Ett ytterligare skäl för att inte vidta de förändringar som i propositionen nu föreslås är det faktum att när ärenden om parkeringsavgifter avgörs hos polisen sker detta ofta av icke rättsutbildad personal. I tingsrätterna är det mycket vanligt att det är tingsnotarierna som handlägger målen. Det är alltså först efter ett eventuellt överklagande till hovrätten som den enskilde kan få sitt ärende prövat av erfarna domare, vilket vi anser vara ett viktigt krav i dessa sammanhang. Därvid är det också angeläget att nya omständigheter och bevis skall kunna anföras. Lagrådet framhåller i sitt yttrande över regeringens förslag till lag om Prot. 1988/89:30 ändring i lagen om felparkeringsavgift att det i dag — sedan Parkeringsjuridis 23 november 1988 råder sådana förhållanden att det är nödvändigt att lagstiftningsvägen vidta Ina kar drastiska åtgärder för att stävja organiserat rättegångsmissbruk. TE - rkeringsavgif Herr talman! Vi reservanter från folkpartiet, moderaterna och miljöpartiet delar lagrådets uppfattning och finner den av regeringen föreslagna regeln alltför långtgående. Alltför stora krav ställs enligt vår mening på den enskilde om man begär att han redan vid ett överklagande till polismyndigheten skall kunna bedöma vad som är juridisk gångbar bevisning. Det är alldeles för mycket begärt av den enskilda enkla vanliga människan som hamnar i denna situation. Rättssäkerheten kräver därför att man inte begränsar nuvarande möjligheter att åberopa nya omständigheter och ny bevisning i högre instanser. Enligt folkpartiets mening är det av rättssäkerhetsskäl angeläget att ärenden om felparkeringsavgift alltid skall kunna prövas i åtminstone två domstolsinstanser. Regeringens förslag om prövningstillstånd finner vi reservanter oss därför inte kunna tillstyrka. Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till båda reservationerna i detta ärende.

Herr talman! Miljöpartiet de gröna anser inte att man skall inskränka rättssäkerheten. Vi skall vara rädda om den. I detta fall är det onödiga inskränkningar som föreslås. Som de tidigare talarna visat finns den anledning som gav upphov till propositionen inte kvar längre. De inskränkningar det handlar om är rätten att överklaga till hovrätt när det gäller felparkeringsmål. Som det också har sagts tidigare är det först i hovrätten man kan förvänta sig en prövning av erfarna jurister. Därför är det viktigt att denna rätt finns kvar ograverad. Det är också märkligt att förslaget innebär att man inte får anföra ny bevisning i högre instans utan särskild prövning. Det skulle faktiskt betyda att varje medborgare i detta land borde ha juridisk utbildning och veta vad som är juridiskt gångbart som bevisning. Såvitt jag vet är det inte så. Jag anser det självklart att man skall ha rätt att anföra den bevisning som är juridiskt gångbar, oavsett om den är ny eller inte, i en högre instans. Därför yrkar jag bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Regeringens proposition som behandlas i trafikutskottets betänkande 1988/89:TU2 syftar till vissa förenklingar och klarlägganden när det gäller lag om felparkeringsavgift och när det gäller kontrollavgift vid olovlig parkering. En effektivare handläggning av ärendena om felparkeringsavgifter är nödvändig för att inte belasta redan arbetstyngda domstolar med jämförelsevis enkla fall. Till trafikutskottets betänkande har det fogats två reservationer som moderaterna, folkpartiet och miljöpartiet står bakom. Låt mig helt kort kommentera reservationerna med att politiska ställningstaganden ofta 133 handlar om att prioritera. Utskottsmajoriteten anser att man genom att förenkla behandlingen av enkla ärenden också förbättrar domstolarnas möjligheter att arbeta med de svårare fallen. Reservationerna motarbetar den målsättningen. Jag vill därför yrka avslag på de båda reservationerna och bifall till utskottets hemställan. Propositionen innebär inget förbud att fullfölja talan i hovrätten. Det är fullt möjligt om prövningstillstånd beviljas. Nya omständigheter eller ny bevisning får också åberopas i tingsrätten eller hovrätten om det finns särskild anledning till det. Det har förekommit försök att sabotera parkeringssystemet, och även om det i dag inte förekommer någon sådan systematisk verksamhet så finns ändå den möjligheten. Genom det förslag som vi nu har att ta ställning till undanröjer vi risken att rättssystemet missbrukas. Det tas till starka ord i kammaren, men vi skall komma ihåg att detta ärende handlar om parkeringsavgifter. I den moderata motionen sägs: ”Förslaget innebär att göra många människor närmast rättslösa.” Jag tycker att sådana ord inte hör hemma i detta sammanhang. Omständigheter och bevisning torde i regel vara enkla att klarlägga när det gäller felparkeringsavgifter, och målen torde som regel också vara av enkel beskaffenhet. Det är intressant att notera att miljöpartiets representant anslutit sig till moderaterna och folkpartiet för att skydda bilismens möjligheter att i högre rättsinstanser klaga på felparkeringsavgifter.

Herr talman! Yngve Wernersson säger något nedlåtande att det bara handlar om parkeringsböter. Men både han och jag, och kanske drygt en miljon andra svenskar, äger en bil och kan riskera att hamna i samma situation, så jag tror inte att man skall göra en nedvärdering eller använda den formen av argumentation. Vidare säger Wernersson att förslaget lades fram därför att det fanns de som systematiskt missbrukade det nuvarande systemet. Men samtidigt erkänner han att problemet i dag är försvunnet. Om problemet i stort är försvunnet, varför då ta bort elementära rättsmöjligheter för vanliga hyggliga svenska medborgare? Till sist, herr talman, säger Wernersson att man alltid kan överklaga till hovrätten, men det är de undantagsfall som alltid bekräftar regeln.

Herr talman! Yngve Wernersson säger att propositionen syftar till förenklingar. Javisst, Yngve Wernersson, är det på det viset. Men det är på bekostnad av de enskilda människornas rättssäkerhet. Det är mot det förhållandet som vi reservanter har reagerat. Dessutom säger Yngve Wernersson att det bara gäller parkeringsavgifter. Vilken nedvärdering av de enskilda människornas möjligheter att få det som är rätt till att bli rätt. Det gäller rättssäkerhet, Yngve Wernersson, inte parkeringsavgifter! Vi reservanter ser helt annorlunda på denna fråga. Vi sätter rättssäkerheten i högsätet. De som försvarar denna proposition har den motsatta uppfattningen. Jag vill påstå att denna proposition är densamma som 1985 då riksdagen — Prot. 1988/89:30 skickade tillbaka förslaget, dvs. en helt onödig proposition.

Herr talman! Det vi talar om handlar om rättssäkerhet. Det gäller individens rätt att kunna överklaga ett beslut när denne har brutit mot någon lag. I det här fallet handlar det om en lag, som säger att man inte får parkera hur som helst. Det handlar om ett lagbrott där först en polis, som inte alla gånger har juridisk utbildning, fattar ett beslut om hur det skall gå. Sedan kan beslutet överklagas och ärendet, som det har sagts förut, hamnar hos någon notarie. Därefter kan man inte komma längre. Jag tycker att det är helt befogat att man, om man har fällts för ett brott mot lagen, oavsett om det är ett stort eller litet brott, skall kunna få det prövat av en riktig domstol. Eftersom inte alla är utbildade jurister, skall man ha rätt att ta upp ny bevisning. Det borde vara självklart. Det problem som det här förslaget avser att stävja finns inte. Det har visat sig att det finns andra lagar som man kan tillämpa för att stävja missbruket med överklagande av felparkeringsböter. Oavsett om man är bilist eller inte skall man ha rättssäkerheten tryggad. Det är alltså inte fråga om bilismens vara eller inte vara. Jag kan tillägga att miljöpartiet de gröna inte är allmänna fiender till bilismen som sådan. Bilen är på många håll ett alldeles utmärkt transportmedel. Men det finns ingen anledning att ha så många bilar att det fördärvar miljön. Det handlar alltså om att ha lagom mycket och rätt transportmedel och goda transporter över hela landet. I det fallet försökte Yngve Wernersson använda sig av en klyscha och generalisering som det inte finns anledning att upprepa. Med detta vill jag yrka bifall till bägge reservationerna.
Herr talman! Det är inget nytt att det finns begränsningar i rätten att föra ett ärende vidare till högre instans. Det har vi i flera olika sammanhang, och det tvingas man också att ha i ett rättssamhälle. När man nu drar till med starka ord som rättvisa och rättssäkerhet, vill jag påminna om att man har möjlighet att få sitt ärende behandlat i tingsrätten. Man har också möjlighet att få ärendet behandlat i hovrätten. Rättssäkerheten är alltså tillgodosedd. Det är därför litet magstarkt att ta till orden att man förlorar sin rättssäkerhet om denna förändring görs.

Herr talman! Yngve Wernersson säger att det även i andra sammanhang råder samma diskvalificering så till vida att man bara har en chans att i en instans kunna överklaga ett ärende. Men varför skall man bygga vidare på det? Varför skall man göra en försämring? 135 Trots att jag inte får en ny replik måste jag få ställa en fråga. Yngve Wernersson säger att man fortfarande har möjlighet att överklaga. Jag vet inte hur många hundratusentals parkeringsböter som döms ut i dag i Sverige, men ge mig en förklaring angående i vilka lägen man enligt Wernersson har chansen att överklaga. Som jag sade tidigare är det bara ett av de fall där undantaget bekräftar regeln. Skulle det vara så, herr talman, att situationen är exakt som den var tidigare, gäller det som jag sade tidigare angående Karl XI: Vad göras skall är allaredan gjort. I herredagsmän, resen icke så fort!

Herr talman! Yngve Wernersson säger att det inte är något nytt när man begränsar de enskilda medborgarnas rätt till domstolsprövning. Det förekommer även på andra områden. Jag tycker, Yngve Wernersson, att detta är ett mycket dåligt försvar för ett dåligt förslag från regeringen. Jag tycker nog att vi kan vara överens om att även felparkerare, det kan vi vara litet till mans vid olika tillfällen, är fullgoda medborgare och borde ha samma möjligheter och rättigheter att försvara sin uppfattning och sina ståndpunkter inför domstol. Den möjligheten vill inte majoriteten i utskottet vara med om. Det tycker jag verkligen är att beklaga.
Herr talman! Det här är alltså ett förslag som går ut på att förenkla på bekostnad av rättssäkerheten. Vi har inte sagt att rättssäkerheten försvinner helt, men att den försvagas. Det är det som är onödigt och dumt. Därför skall vi inte godta det här förslaget, och därför yrkar jag bifall till båda reservationerna.
Herr talman! Det här förslaget försämrar inte för medborgarna utan förbättrar snarare möjligheterna för medborgarna att få sina fall behandlade i domstolar. Det innebär alltså att domstolarna kan arbeta med de svårare och mer komplicerade fallen. Som jag tidigare sagt finns också möjligheter att överklaga. Och felparkerarna har självfallet möjlighet att försvara sin rätt i domstol, om det finns särskilda skäl till det. Om ni har läst förslaget i propositionen ordentligt, så har ni också sett att den möjligheten fortfarande finns.
Herr talman! Man kan ibland lyckas göra svart till vitt, och den prestationen stod faktiskt Yngve Wernersson för nu. Menar Yngve Wernersson på fullt allvar att detta innebär en förbättring för Sveriges bilägare? Jag har läst den här propositionen fram och tillbaka, upp och ner. Men jag kan inte finna att förslaget skulle innebära större rättssäkerhet om jag råkar parkera min bil på ett sätt som myndigheterna anser vara fel men som jag anser vara rätt. På vilket sätt innebär denna proposition att min situation förbättras? Det hade varit välgörande med någon form av förklaring.
Herr talman! Jag blir förvånad över Yngve Wernerssons sätt att resonera, när han tydligen med stort allvar gör gällande att den här propositionen skulle stärka rättssäkerheten för felparkerare. Jag konstaterar att av all den text som finns i betänkandet framgår det tydligt och klart att förslaget innebär begränsningar i förhållande till vad som gäller i dag. I nuläget kan jag bara än en gång yrka bifall till våra två reservationer.

Fru talman! Utrikesministern ger ett klart, konkret svar på den fråga jag har ställt, och jag är mycket nöjd med svaret. Jag skall därför begränsa mig till att här i talarstolen tacka för svaret.

Fru talman! Jag tackar för svaret. Enligt den information jag tidigare har fått lade Sverige ned sin röst vid båda tillfällena då de aktuella rapporterna behandlades i Världshälsoförsamlingen. Jag beklagar om den information jag fått är felaktig. När det gäller den andra rapporten, den som är viktigast och som man arbetar vidare på nu, sades i den röstförklaring Sverige gav att ett av motiven för att avstå från att rösta var bl.a. dålig ekonomi för Världshälsoorganisationens del. Man hänvisade också till resolutionens 4 §, som även Sten Andersson har talat om här. Kostnaderna för expertgruppens fortsatta arbete under 1988/89 hade budgeterats till 40 000 dollar men ändrades senare till 30 000, enligt vad jag har fått veta. Detta innebär en minskning av kostnaderna för gruppens arbete jämfört med tidigare år. Sett i förhållande till Världshälsoorganisationens totala budget på hundratals miljoner dollar kan man nästan kalla detta struntsummor. De borde inte vara skäl att avstå från att fortsätta stödja projektet, särskilt mot bakgrund av att Sverige tidigare har ställt sig bakom bedömningen att kärnvapen utgör det största omedelbara hotet mot mänsklighetens hälsa och välfärd. Därför borde det finnas all anledning att fortsätta stödja studier på detta område. Enligt vad jag har fått veta skulle studien gälla bl.a. effekter på människors hälsa efter Nagasakioch Hiroshimabomberna. Där finns ingen slutlig redovisning. Det skulle här gälla de genetiska effekterna. För mig verkar detta som krystade förklaringar från regeringens sida, där man verkligen tycks vilja backa ur.

Fru talman! Jag tackar Sten Andersson för svaret. Det gläder mig särskilt att Sverige kommer att verka för att man inte minskar anslagen till expertgruppen för dess fortsatta arbete. Det tycker jag är ett positivt besked. Samtidigt förvånar det mig något, eftersom Sverige lade ner sin röst, vilket har konstaterats här tidigare, med motiveringen att studierna skulle utvidgas till områden utanför WHO:s område. Men såvitt jag har förstått av mina kontakter med bl.a. Svenska läkare mot kärnvapen skulle denna studie bedrivas inom WHO:s speciella område och inriktas på effekterna på hälsan. Jag vet alltså inte vem som gör den rätta tolkningen eller om Sverige har misstolkat detta förslag. Samtidigt vill jag säga att det är viktigt att man sprider denna typ av material och att, som nu är fallet, Svenska läkare mot kärnvapen får möjlighet att översätta denna viktiga rapport och sprida den. Sådant material efterlyses nämligen, eftersom så litet av WHO:s och även FN:s arbete kommer ut. Vanliga medborgare får väldigt litet information om detta viktiga arbete. Jag tycker därför att Sverige bör fortsätta på den vägen och se till att informationen sprids på ett bättre sätt.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

Fru talman! Jag tackar Sten Andersson även för detta svar trots att jag tycker att det var litet väl kort. Jag hade önskat att svaret skulle ha haft litet mer substans. Jag hade dessutom velat ha Sten Anderssons syn på om det kan bli någon form av institut. Det vore alltså roligt om vi här i kammaren kunde få utrikesministerns syn på detta. Sverige har ju en tradition när det gäller medlingsarbete och ett gott anseende i världen. På grund av att Sverige är ett neutralt land har vi i Sverige också ett speciellt ansvar att ställa upp i detta viktiga medlingsarbete vid konflikter. Det vore därför bra om litet pengar också satsades på den här typen av konstruktivt arbete. Inte minst med tanke på den debatt som nu pågår om att höja anslagen till försvaret borde man också diskutera en ökad satsning på konstruktiva lösningar av konflikter. Kan jag få ett svar på den frågan, Sten Andersson?

Fru talman! Jag tolkar det som Sten Andersson säger som att han har en positiv inställning till någon form av institut. Jag tror nämligen att det skulle vara betydelsefullt just i detta arbete om Sverige vidgade sin beredskap. Jag tolkar alltså utrikesministerns svar och inlägg på ett mycket positivt sätt.

Fru talman! Paul Lestander gör i sin fråga gällande att det under många år har pågått politisk registrering och rena trakasserier i Sverige och har frågat mig när jag tänker ta itu med detta och se till att de som har drabbats får upprättelse. Om Paul Lestander i sin fråga syftar på den personalkontroll som i författningsenlig ordning skall bedrivas av säkerhetspolisen, vill jag i första hand hänvisa till det uppdrag som regeringen gett justitiekanslern den 16 augusti i år och det utredningsuppdrag som har lämnats till SÄPO kommittén. Frågor om polisens verksamhet tillhör dock inte mitt ansvarsområde inom regeringen. Paul Lestanders fråga ger också ett intryck av att det inte är den verksamheten han avser. Vissa uppgifter om vad som har ägt rum under tidigare decennier tyder på att det kan ha förekommit att man på egen hand fört anteckningar om andras politiska uppfattningar. Det var i så fall i och för sig inte brottsligt. För egen del känner jag inte till att det i dag skulle förekomma någon sådan registrering som Paul Lestander antyder.

Fru talman! Jag får tacka justitieministern för svaret även om innehållet inte säger något om de frågor som jag ställt. Det har ju under sistlidna sommar visat sig hur t.ex. Folk och försvar och IB har registrerat. Förbindelserna med socialdemokratin och fackföreningsrörelsen har i denna fråga varit helt ovedersägliga. Jag tog i min fråga även upp fallet Tore Tiensuu. Detta fall handlar om en förföljelse av en människa som inte ens tillhör något parti. En stödkommitté bestående av representanter för sju partier i Gällivare har ställt upp för Tore Tiensuu därför att de betraktar behandlingen av honom som helt otillständig. Jag frågade justitieministern när hon tänker ta itu med detta och se till att de som har drabbats får upprättelse. Denna del av frågan behandlas över huvud taget inte i justitieministerns svar. Det är beklagligt om man tror att man skall kunna fortsätta att sopa denna verksamhet under mattan och att låta de personer som har drabbats fortsätta att lida. Statsministern bad under valrörelsen om ursäkt. Det kan ses som en snygg gest, men det har ingenting att göra med en verklig upprättelse och en verklig gottgörelse för det som har drabbat dessa människor. Jag tycker att justitieministern borde ha tagit denna fråga på större allvar.
Fru talman! Som ett tillägg till det jag tidigare har sagt vill jag bara säga, att jag inte känner till det enskilda fall som Paul Lestander åberopar. Jag har ingen anledning att tro att det är ett ärende som rör någon form av olaga registrering.
Fru talman! Jag vet att kutymen är sådan att man i svar inte tar upp enskilda fall. Jag tycker att det är häpnadsväckande om den nytillsatte justitieministern saknar kunskaper om de trakasserier som har ägt rum, eftersom det har framgått av de utredningar om hela den verksamhet som pågick under det här året och även av Vinges bok om säpos arbete. Det har kommit många samtal från människor som har drabbats. Jag tycker att det är än mer illavarslande om man saknar vilja att försöka göra något åt det.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig om regeringen är beredd att verka för att det införs möjligheter att i vissa fall upphäva adoptioner. På den frågan kan jag svara nej. Genom en lagändring som trädde i kraft den 1 januari 1971 avskaffades möjligheten att upphäva en adoption. Som skäl för denna lagändring åberopades att adoptivbarn borde ha samma rättsliga ställning som andra barn. Det var då följdriktigt att adoptivförhållanden gjordes oupplösliga på samma sätt som biologiska släktskap. Jag anser att dessa skäl håller även i dag. Jag vill dock peka på att verkningarna av en adoption kan upphävas genom en ny adoption. Om adoptivbarnet adopteras av någon annan än adoptantens make, upphör nämligen all verkan av den första adoptionen. I de fall förhållandena i en adoptivfamilj inte är tillfredsställande får man använda sig av samma sociala skyddsoch hjälpåtgärder som när det gäller andra barn än adoptivbarn.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den kontakt jag fått med adopterade barn som nu varit i Sverige ett tjugotal år och som drabbats av problem i sin ställning som adoptivbarn. Jag har efter stor tvekan och många överväganden beslutat att ställa denna fråga, som jag vet kommer att oroa många adoptivföräldrar som redan lever i en viss spänning på grund av fruktan att inte kunna fullgöra ett gott föräldraskap. Frågan gäller inte dessa förhållanden, utan de få fall som avviker från normalmönstret. De barn denna fråga gäller upplever sin barndom som svår, och de har fått mycket dåliga kontakter med sina föräldrar. De har dessutom ofta ingen kontakt med eller vet inte ens vilka de biologiska föräldrarna är. Att uppleva detta kan ge stora psykologiska problem, som inte har kunnat bearbetas, då problemen först vid vuxen ålder kommit i dagen. De allra flesta adoptioner förlöper väl, med föräldra-barn-relationer som fungerar likvärdigt med en familjerelation i en familj där det finns biologiska familjeband. Kontrollen av adoptivhemmen är numera underlättad, och det finns en stor kunskapsbank som talar om för socialtjänsten vilka krav som kan ställas och vilket stöd som bör ges adoptivfamiljerna. Detta var kanske inte fallet för 20 år sedan. För den person i en sådan här situation som jag mest känner till har det visat sig att dennes högsta önskan är att kunna bryta adoptionsbanden för att frigöra sig från en plågsam barndom. Detta är nu inte möjligt. Jag förstår att det fanns skäl för att förhindra detta på grund av det beslut som fattades i början av 70-talet, men jag vet också nu att det finns en liten grupp olyckliga barn som inte vill annat än bryta adoptionen. Jag har efter många samtal med denna person insett att i just detta förhållande skulle en upplösning av adoptionen kunna vara den hjälp som skulle medföra att banden ansågs klippta. Jag är också starkt medveten om vilka slussar detta kan öppna. Innan ett sådant beslut fattas måste naturligtvis utomordentligt djupgående undersökningar ske. Samhället har ett speciellt ansvar när man har medverkat i adoptioner, vilket samhället inte har i biologiska förhållanden. Jag ber att få tacka justitieministern för svaret, men jag vill också göra justitieministern uppmärksammad på att problemet fortfarande finns.

Fru talman! Pär Granstedt har frågat civilministern vilka initiativ denne är beredd att ta för att säkerställa att synskadade och rullstolsbundna tryggt kan ta sig fram på trottoarerna. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. 24 november 1988 för att få ha byggnadsställningar och sådant som Pär Granstedt nämner i sin fråga, om det gäller allmän plats inom stadsplanelagt område. Vid tillståndsgivningen skall polisen ta särskild hänsyn till gångtrafikanternas intressen. Om tillstånd beslutas skall polisen meddela de föreskrifter som behövs för att förhindra olyckshändelser. Det finns sanktioner mot den som bryter mot tillståndsplikten. Allmänna ordningsstadgan har setts över av ordningsstadgeutredningen. Utredningens förslag övervägs nu i justitiedepartementet sedan det remissbehandlats. Förslaget i den här aktuella frågan innebär att polisen får ökade möjligheter att ingripa mot den som underlåter att söka tillstånd. Avsikten är att en proposition skall lämnas under våren 1989, och det problem som Pär Granstedt har tagit upp kommer att behandlas då. Något annat initiativ från min sida är inte aktuellt.

Fru talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. För framför allt blinda människor, men också för andra handikappade, är en trottoar många gånger ett mycket besvärligt område att forcera. Där finns byggnadsställningar, trottoarserveringar, skyltar av olika slag, cyklar uppställda osv. I synnerhet för den blinde kommer dessa föremål och hinder ofta som fullständiga överraskningar. Ganska allvarliga olyckor kan bli följden av att en byggnadsställning inte är försedd med tillräckliga skydd eller att en skylt står i vägen så att den handikappade snavar. Så skall det naturligtvis inte vara. Statsmakterna har i olika sammanhang klargjort att trottoarerna måste vara fria från hinder och utformade så, att det är någorlunda lätt även för blinda och andra handikappade att ta sig fram. Verkligheten är alltså en annan. Det är viktigt att vi ser till att vi får någorlunda samstämmighet mellan mål och verklighet på detta område. Jag hoppas att den översyn av allmänna ordningsstadgan som har skett och det förslag som justitieministern talar om innebär en skärpning. Det skall bli strikta regler för hur man skall skydda blinda och andra handikappade när det gäller t.ex. byggnadsställningar och trottoarserveringar, och polisen skall få möjligheter att se till att det blir rent på trottoarerna. Det är också viktigt att se till att polisen har tillräckliga resurser för att kunna klara efterlevnaden av bestämmelserna. Det finns ofta brister på den punkten. Det hade varit värdefullt att få en kommentar om regeringens intentioner härvidlag.

Fru talman! Ingela Mårtensson har frågat mig om de poliser som särskilt avdelats för att avarbeta balanserna beträffande asylutredningarna inom polismyndigheten i Göteborg har fått erforderlig utbildning för sina arbetsuppgifter. Enligt vad jag erfarit har de poliser som arbetar extra med dessa asylutredningar i Göteborg, utöver den ordinarie polisutbildningen, fått en veckas specialutbildning för denna utredningsverksamhet. Jag har erfarit att resultatet av deras insatser är mycket gott.

Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag motsätter mig inte alls att man försöker förkorta väntetiderna för de asylsökande, för det är nödvändigt. Väldigt många far illa under den här tiden — inte minst barnen. Men jag är tveksam till om det är rätt att tvångskommendera poliser att göra de första utredningarna beträffande asylsökande. Jag märker att Bengt K Å Johansson i sitt svar undviker att använda ordet ”tvångskommendering”, men det handlar faktiskt om det. De poliser som gör dessa utredningar förlorar 1 500 kr. i månaden jämfört med om de skulle patrullera på gatan. Det innebär att det är svårt för polisen att få tillräckligt med personal för dessa utredningar. Jag undrar också om det verkligen räcker med en veckas utbildning för att ta hand om dessa mycket känsliga ärenden. Jag har träffat ensamma barn som kommer från Iran — det finns ett sådant kollektiv i Göteborg. En del barn där har väntat ett år på att få den första utredningen gjord. Sedan kommer de till slut till polisen. Jag säger inte att det är dåliga utredningar eller att polisen inte agerar riktigt. Men det är mycket varierande kvalitet på dessa utredningar, och det är inte alla som lämpar sig för att ta hand om dessa känsliga fall. De här barnen har farit mycket illa under väntetiden, och sedan hamnar de alltså i den här utredningssituationen. Det tycker jag inte är riktigt tillfredsställande. Jag undrar om Bengt K Å Johansson verkligen tycker att det räcker med en veckas utbildning för att ta hand om de här ärendena.
Fru talman! Jag motsätter mig inte att man intensifierar arbetet med att avarbeta de balanser och de ansökningar om asyl som finns. Jag vill påpeka att det är ett beslut som riksdagen har fattat, och det finns ett mycket starkt intresse av att få ner de väntetider som nu gäller, med alla problem som följer med dem. Därför har regeringen genom olika åtgärder tillfört såväl polisen som invandrarverket och arbetsmarknadsdepartementet resurser för att drastiskt kunna förkorta handläggningstiderna i utlänningsärenden och förbättra flyktingmottagandet. Jag tycker att man måste se den här frågan också i belysning av detta mycket starka intresse. Målsättningen är ju att den asylsökande inom fyra veckor från ansökningen skall ha förhörts av polisen och inom två månader ha fått ett beslut i ärendet från invandrarverket. Därutöver vill jag säga: Det handlar om åtgärder som måste vidtas ganska snabbt, eftersom dessa korta handläggningstider skall vara genomförda redan den 1 juli 1989. Då kanske man inte riktigt alltid kan uppnå det man vill, så att man har personal till hands som utan men kan föras över till ny verksamhet. Men det handlar om erfaren polispersonal som har fått särskild utbildning för att kunna fullgöra den här uppgiften. Jag vill också upprepa att erfarenheterna hittills är att de här poliserna gör ett mycket bra jobb.
Fru talman! Som jag sade tidigare ställde jag helt upp på att göra allt för att minska väntetiderna. De är ju ett gissel för de asylsökande. Men det får inte innebära att det blir dåliga utredningar eller att situationen för de asylsökande försämras. Jag är tveksam till att man skall tvångsrekrytera personer på det här sättet. Statsrådet säger att dessa poliser är utbildade. Men jag kan inte tycka att en veckas utbildning är så mycket att orda om i det här sammanhanget, eftersom det handlar om speciellt känsliga ärenden, inte minst när det gäller barnen. Beträffande de ensamma barnen i Göteborg, som jag träffat, vet jag att kvaliteten på utredningarna har varierat. En del utredningar har inte varit särskilt lyckade, och det har gjort barnen mycket nervösa. Jag säger inte att det är så i samtliga fall, men barnen har i alla fall blivit bemötta på ett mycket varierande sätt. Jag tycker därför att man måste se upp med hur dessa utredningar görs.
Fru talman! Jag vill understryka att det handlar om polismän som har mycket grundlig polisutbildning. En polis får hantera många olika slags ärenden, och för den här speciella uppgiften har man fått en särskild utbildning, för att man skall kunna fullgöra uppgiften särskilt bra. Det är i och för sig inget ovanligt att de poliser som måste hantera asylärenden har ganska kort utbildning. Jag skulle kunna tänka mig att det ibland kan saknas speciell utbildning, även om det har gjorts stora insatser på det här området. Jag vill än en gång säga, Ingela Mårtensson, att jag tycker att vi måste se det faktum att man kanske inte kunnat få så lång utbildning som i vissa hänseenden skulle vara önskvärt mot bakgrund av alla de problem som följer av att asylärendena tar för lång tid att handlägga och av att asylsökande inte får besked i tid om de får stanna i landet eller inte.
Fru talman! Man måste också tänka på att polismännen i normala fall själva har valt att ta dessa arbetsuppgifter, medan de i den här situationen är tvångskommenderade. Då blir ju rekryteringen till dessa uppgifter litet annorlunda, så förhållandena är inte riktigt jämförbara. Man bör vara särskilt observant på den här frågan och undersöka om det verkligen är riktigt att göra på det här viset.
Fru talman! Det är riktigt att poliserna har kommenderats till den här uppgiften. Men att det skulle ha skett med hjälp av tvång är en uppgift som Ingela Mårtensson får stå för.
Prot. 1988/89:31 Fru talman! Det är uppgifter som jag har fått ifrån Göteborg — att de är 24 november 1988 tvångskommenderade och att det beror på lönesituationen. Att poliserna får Om personalsitua 1 500 kr. mindre i månaden gör att man måste tillgripa detta tvång.

Fru talman! Hugo Bergdahl har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att personalsituationen inom polisväsendet skall bli acceptabel. Som framhålls i frågan är personalsituationen inom polisen besvärlig. Problemen består framför allt i att alla polistjänster inte är tillsatta. Detta är särskilt markant vid polismyndigheterna i Storstockholmsområdet. Som jag ser saken behövs det åtgärder av skilda slag för att komma till rätta med situationen. Sådana åtgärder är aktuella bl.a. i det budgetarbete som just nu pågår inom regeringskansliet. Resultatet av detta arbete redovisas i budgetpropositionen i januari nästa år.

Fru talman! Jag vill tacka för svaret, även om jag känner mig överraskad över civilministerns korta och i stort sett intetsägande svar. Faktum är att personalsituationen vid polisen är mycket besvärlig och inger djup oro. Efter att tidigare närmast ha varit ett problem enbart för storstadsregionerna, dvs. Stockholm, Göteborg och Malmö, har personalsituationen nu blivit ett problem också för övriga delar av landet. Jag kommer själv från ett län som under de senaste åren har drabbats hårt av den s.k. poliskrisen, nämligen Västmanlands län. Vakanssituationen beträffande obesatta polistjänster är på många orter i länet helt oacceptabel. Andelen polistjänster där befattningshavare saknas är i vissa fall så hög som 25-30 90. Tillsammans med sedvanlig frånvaro i form av sjukdom och annan korttidsfrånvaro är den totala frånvaron under vissa tider på året ca 50 96. Så kan det givetvis inte få fortsätta.

Fru talman! Jag tycker kanske inte att det finns anledning att i ett enkelt frågesvar utveckla hela min syn på varför vi har brist på poliser i landet. 15 Därför hänvisar jag till att vi återkommer ganska snart till frågan i budgetpropositionen. Inte heller tycker jag att det fanns anledning att redovisa de åtgärder som har vidtagits för att råda bot på situationen nu, eftersom Hugo Bergdahl säkert är väl medveten om den saken själv. Jag kan också redovisa att det har kommit ett antal framställningar från polismyndigheter till rikspolisstyrelsen om att få disponera medel för vakanta polistjänster i syfte att anställa administrativ personal. Nu gör rikspolisstyrelsen en helhetsbedömning av behovet av att utnyttja vakansmedel vid polismyndigheterna och vänder sig senare till regeringen i saken. Bakom detta ligger naturligtvis den omständigheten att polispersonalen kan utnyttjas effektivare, om poliserna avlastas arbetsuppgifter som inte kräver den kompetens som följer av polisutbildningen. Sedan kan jag säga, Hugo Bergdahl, att jag har en bild av varför vi har vakanser inom polisen, men jag tror att det skulle föra för långt, om vi skulle utreda saken fullständigt i ett enkelt frågesvar.
Fru talman! Orsaken till att jag är intresserad av att diskutera med civilministern om dessa problem är inte att civilministern och jag skulle behöva så mycket mer information på det här området, utan orsaken är att man behöver upplysa allmänheten om varför vi har den här besvärliga situationen. Problemen intresserar inte bara polisen utan hela svenska folket. Jag tror att en av orsakerna till att vi har fått den här situationen är att söka i polisens allmänna arbetsmiljö. Även lönesättningen torde spela en viktig roll. En annan orsak, som kan betyda en hel del, är att nyrekryteringen är alldeles för begränsad. Utbildningen av poliser är otillräcklig, och därför borde ett av botemedlen vara att se till att det blir fler elever i polisutbildningen — samtidigt som man tar upp lönesättningen och andra problem.
Fru talman! Jag kan gott instämma i det mesta av vad Hugo Bergdahl sade. Vi har haft en utbildningsnivå som gör att vi i dag får ganska få nya poliser. I storstäderna är det dessutom ett utflöde av poliser till andra områden på den ganska heta arbetsmarknaden — framför allt då för poliser. Jag tror också att polisens allmänna arbetsmiljö spelar en stor roll, men det är just detta, Hugo Bergdahl, som vi skall diskutera, bl.a. i budgetpropositionen.
Fru talman! Jag vill ändock tacka civilministern för hans positiva syn. Han har visat att han är insatt i problematiken. Avslutningsvis vill jag till civilministern ställa den fråga som jag ofta får av polismän ute på fältet: Är regeringen, civilministern, beredd att medverka till att en del av de ekonomiska resurser som nu återvänder till statskassan på grund av att ett stort antal tjänster inte är tillsatta reserveras för att förstärka polisens tekniska hjälpmedel? Kan civilministern ställa upp på en sådan lösning?

Fru talman! Om jag inte uppfattade svaret riktigt, vill jag ändå göra den tolkningen att civilministern tydligen har en positiv inställning.

Fru talman! Görel Thurdin har frågat mig om regeringen avser vidta några åtgärder för att få till stånd likabehandling vid beskattning av traktamenten. Först vill jag framhålla att det redan enligt gällande regler skall iakttas att taxeringarna överensstämmer med skatteförfattningarna och att de i möjligaste mån blir likformiga och rättvisa. Det är därför beklagligt om det trots detta har skett en olikformig behandling i enskilda fall. Den reform av skatteförvaltningens organisation som nyligen genomförts torde dock innebära en förbättring i dessa avseenden. Jag anser att det är mycket viktigt att skattskyldiga behandlas lika vid taxeringen. Jag är emellertid medveten om att reglerna om beskattningen av traktamentsersättning och bestämmelserna om avdrag för ökade levnadskostnader kan uppfattas som svåröverskådliga och krångliga för den enskilde. Det ingår därför i de direktiv som regeringen givit utredningen om reformerad inkomstbeskattning att se över också dessa regler. Den av Görel Thurdin nämnda åtgärden avseende livräntor syftade till att rätta till ett tolkningsfel som myndigheterna hade gjort. Det fall som Görel Thurdin nu tar upp är inte av den arten. Det är i stället fråga om skattskyldiga som tillgodoräknats ett avdrag som de rätteligen inte var berättigade till. Jag är inte beredd att vidta några åtgärder i detta fall.

Fru talman! Jag tackar finansminister Kjell-Olof Feldt för svaret. Jag erkänner i och för sig en viss logik i svaret. Orättvisa och olika behandling är ju alltid upprörande. På samma sätt är det upprörande att myndigheter och statliga inrättningar kan göra fel —i det här fallet kan man faktiskt påstå att de t.o.m. har lurat folk — utan att ett skadeståndsansvar uppkommer. Det är upprörande när följden blir att en enskild människa råkar i kläm eller kommer i en svår ekonomisk situation. Min fråga handlar emellertid inte om just det utan knyter an till det särskilda beslut som vi snart skall fatta i riksdagen, varvid vi genom en särskild lag åstadkommer likabehandling i positiv riktning. Riksförsäkringsverket har gjort en felaktig lagtolkning, som vi rättar till. Jag anser att det är lika viktigt att stävja den sortens orättvisor som jag har beskrivit i fallet Kjell Hermansson. Det statliga bolaget Svenska Varv har 17 gjort fel, och det drabbar enskild person och dessutom en enda person av flera inblandade speciellt hårt. Han särbehandlas av vårt rättsväsende. Man kan fråga sig vilken samordning som sker mellan våra rättsinstanser i de olika länen. Jag har den uppfattningen att även finansministern blir upprörd av orimligheter inom vårt skattesystem och skatteväsende. Jag tolkar statsrådets ingripande i t.ex. Hjortbergfallet som utslag av hans inställning. Jag vädjar nu till finansministern och frågar: Finns det ingen möjlighet att göra något från statens sida för att se till att denna enda person inte behöver uppleva den här svåra situationen? Det var ju de facto ett statligt företag som felade.
Fru talman! Det är ju ostridigt att taxeringen i det här ärendet var riktig. Ärendet har prövats av kammarrätten i Jönköping, som har gett skattemyndigheterna rätt. Avdragen var ogiltiga, och regeringsrätten har vägrat att ta upp fallet till prövning, dvs. regeringsrätten delar kammarrättens uppfattning. Därför är just taxeringsfallet inte av den arten att man kan säga att någon myndighet har gjort fel. Felet, som också chefen för riksskatteverket oförbehållsamt erkänner, är att myndigheterna har handlat olika, att skattskyldiga i precis samma situation som skattskyldiga i det fall som vi nu diskuterar inte eftertaxerades. Man godkände där de avdrag som i detta fall underkändes. Problemet är att det var underkännandet av avdraget som var den från skattelagens synpunkt riktiga åtgärden. Därmed är vi framme vid frågan om kronofogdemyndighetens inställning till den konkreta ekonomiska situation som personen i fråga befinner sig i. Som Görel Thurdin väl vet är jag förhindrad att ingripa i kronofogdemyndighetens skötsel av sitt ämbete.

Fru talman! Jag håller i och för sig med om det som finansministern sade i fråga om taxeringarna, men det finns i svensk lagstiftning någonting som kallas för god tro, och man kan säga att bevekelsegrunderna för att de andra rättsinstanserna inte gjorde samma insatser bl.a. var att det var ett statligt företag som hade gjort fel. Jag vill passa på att nu ställa en fråga som anknyter till detta, även om jag vet att frågan egentligen borde ställas till justitieministern. Avser finansministern att på något sätt rätta till den nuvarande skadeståndslagstiftningen när det gäller fel som begås av myndighet och där man i varje fall något borde kunna lindra den skada som den enskilde råkar ut för?
Fru talman! Jag har litet svårt att följa Görel Thurdin i hennes tankegång. Vi kan vara överens om att om det har begåtts något fel så är det av Svenska varv, dvs. det företag som anställde de här montörerna. Felet skulle då framför allt ha bestått i att man inte informerade de anställda om de dispositioner man hade vidtagit, att det fanns risk för att skattemyndigheterna skulle underkänna den konstruktion som bolaget hade valt. Då är det alltså fråga om skadeståndsanspråk riktat mot Svenska varv, ett statlig Prot. 1988/89:31 aktiebolag, som definitivt inte faller under förvaltningslagen. Nu ställer 24 november 1988 Görel Thurdin frågan om skadeståndsrätten skall kunna gälla myndigheter. dd oa som handlat fel, men jag anser inte att någon myndighet har handlat fel i det här ärendet. Praxis har tillämpats olika, och det är högst beklagligt att praxis är olika. Vi har emellertid sedan flera år arbetat på att få till stånd större enhetlighet i tillämpningen av våra skattelagar genom omorganisationen av skatteverket. Vi hoppas också kunna komma till en enklare och mer begriplig lagstiftning, som gör det möjligt för den enskilde att överblicka sin situation.
Fru talman! Jag har fört fram den här frågeställningen, därför att jag tycker det är viktigt att olika ansvariga statsråd är medvetna om sådana här saker som sker ute i landet och som alltså hotar rättssäkerheten. Det är beklagligt att så olika bevekelsegrunder skall finnas som det de facto har funnits i det här fallet. Jag hoppas att finansministern i det kommande arbetet ser till att taxeringsmyndigheter och rättsinstanser har mer kontakt med varandra, så att vi får åtminstone en likabehandling i den svenska lagstiftningen när det gäller skattesystemet och dess rättsfall.

Fru talman! Ingrid Hemmingsson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att inte turistnäringens förutsättningar skall försämras. Bakgrunden till frågan är att länsstyrelsen i Östersund har beräknat att en momsbreddning bl.a. kan få till följd att den svenska turistvolymen i Jämtland-Härjedalen minskar med 20 9. Den indirekta beskattningen utreds för närvarande av kommittén med uppdrag att utreda den indirekta beskattningens omfattning och utformning. En av kommitténs viktigaste uppgifter är att utreda effekterna av en breddning av basen för mervärdeskatten. Kommitténs arbete skall redovisas under kommande vår. Jag är inte beredd att, innan kommittén har redovisat resultatet av sitt arbete, bedöma vilken effekt en eventuell breddning av basen för mervärdeskatten kan få. Än mindre är jag beredd att dessförinnan ta ställning till om det i anledning av den eventuella breddningen behövs särskilda åtgärder för att stötta ett visst näringsområde och vilka dessa åtgärder i så fall skall vara.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

Vid presskonferensen häromdagen framkom det ju att moms 19 breddning var en av de finansieringskällor som man räknade med vid en kommande sänkning av inkomstskatten. Ett län där turistnäringen är en basnäring kan faktiskt jämföras med ett län där man är beroende av ett enda stort företag eller ett par stora företag. Turistnäringen är en ung näring med väldigt många sysselsatta, och en momsbreddning skulle kunna få allvarliga regionalpolitiska konsekvenser. Eftersom det är fråga om en servicenäring får man också räkna med många följdeffekter. Många små familjeföretag och även större företag vill bygga ut — det finns många utbyggnadsplaner på gång i länet — för att man skall kunna möta konkurrensen från Alperna. Man har lyckats arbeta upp branschen — det kommer finländare och danskar i allt större utsträckning till våra turistanläggningar. Finansministern säger här att han inte är beredd att ta ställning, och det får jag väl lov att acceptera. Men när den dagen kommer då beslut skall fattas hoppas jag och alla andra i mitt län att man tar regionalpolitiska hänsyn, så att inte förutsättningarna för turismen försämras. Jämtlands län får ju regionalpolitiskt stöd. Det kan inte vara rimligt att man ger stöd med den ena handen och försämrar förutsättningarna med den andra handen.
Fru talman! Det är i och för sig inte konstigt om man i Jämtland oroar sig för framtiden. Däremot tycker jag att det är utomordentligt konstigt att Ingrid Hemmingsson ställer en fråga till mig om vad jag skall göra i anledning av ett utredningsförslag som vi inte ens vet om det kommer att läggas fram.
Fru talman! Jag tycker att det är mycket viktigt att vi från ett glesbygdslän tar upp sådana här saker i riksdagen. Det har ju hänt förr att man fattat beslut som har satt krokben för en utveckling, och det är vi rädda för. Därför är det viktigt att påtala sådana här saker. Att en momsbreddning är önskvärd har ju — som jag sade tidigare — framkommit inte bara i direktiven till kommittén utan också vid presskonferensen häromdagen. Det är oroande för en ung och mycket sårbar näring som ett glesbygdslän är mycket beroende av.

Fru talman! Sten Andersson i Malmö har frågat mig om jag är beredd att föreslå åtgärder med sådan effekt för Malmös låginkomsttagare att de kan förhindra de ekonomiskt starkt negativa effekter som följer av de åtgärder som stadens socialdemokratiska regim nu föreslagit? Enligt den redogörelse över Malmö kommuns ekonomi som stadskansliets finansenhet lämnat har utfallet under de borgerliga åren 1986—1988 blivit negativt, dvs. skatteintäkterna har inte räckt till för att täcka nettokostnader na och avskrivningarna. En väsentlig anledning tycks vara de kraftiga Prot. 1988/89:31 negativa differenser som uppstått mellan budget och bokslut. Kommunen 24november 1988 har med andra ord inte kunnat kontrollera kostnadsutvecklingen inom Om aviserad komverksamheten. send S 2 a - munalskattehöjning i De negativa effekter som åberopas är sålunda en följd av den politik som Malmö förts de senaste åren i Malmö. Det som nu händer är att den nya majoriteten försöker få balans i Malmö kommuns ekonomi. Jag finner inte anledning att ta något initiativ till ett ingripande av regeringen eller riksdagen när det gäller en enskild kommuns rätt att bestämma sin skatt. Jag vill i sammanhanget nämna att regeringen tidigare i höst har lagt fram förslag om sänkning av den statliga inkomstskatten för 1989. Samtliga heltidsarbetande får därigenom lägre statsskatt.

Fru talman! Jag vet att socialdemokraterna i Malmö struntar i dem som har små inkomster. Att statsrådet Feldt har samma uppfattning förvånar mig faktiskt. Under valrörelsen sade företrädare för statsrådets parti i Malmö att skatten där som en följd av den borgerliga politiken skulle höjas med 75 öre om de kom till makten. Bläcket hann inte torka sedan valresultatet skrivits förrän socialdemokraterna sade att skatten måste höjas med ytterligare 1 kr. Tyder detta på att socialdemokraterna ljög under valrörelsen eller beror det på socialdemokraternas brist på kompetens? Jag tror att det är en lagom stor blandning av bådadera. Orsaken till att det har gått som det har gjort i Malmö är faktiskt till stor del att Malmös borgerliga politiker litade på finansministern. Hans prognoser om löneförhandlingarna trodde de borgerliga skulle slå in. När vi nu står med facit i hand vet vi att finansministern är en lika dålig prognosmakare beträffande löneförhandlingar som beträffande kommande inflation. Fru talman! Den borgerliga majoriteten i Malmö har försökt leva upp till alla finansminister Feldts krav, nämligen att spara och vara rädda om medborgarnas pengar. Tyvärr fick vi ett majoritetsskifte i Malmö efter det senaste valet, och nu är vi tillbaka igen på samma väg: ett Malmö fullt av cement och ett Malmö fullt av skattehöjningar.
Fru talman! Detta skulle jag vilja besvara med en fråga: Hur har Sten Andersson i Malmö tänkt sig att jag skall hjälpa just låginkomsttagarna i Malmö? Fru talman! Om Sten Andersson ville föra en debatt med socialdemokratiska kommunalpolitiker i Malmö kunde han ha gjort detta genom att åka hem till Malmö och föra debatten där.

Fru talman! Så länge jag har den stora förmånen att vara ledamot av denna kammare kommer jag alltid att ställa de frågor som jag har rätt att ställa enligt de regler som gäller för riksdagen. Jag kommer inte att först fråga 21 statsrådet Feldt om lov. Prot.
När regeringen tar ställning i asylärenden skall enligt uppgift skäl som lång vistelse i landet vägas in tillsammans med övriga skäl, såvida inte begäran om ny behandling skett på falska eller ogrundade skäl för verkställighetshinder. Ändå finns det fall där villkoret uppfylls, men där utvisningsbeslut fattas, trots intyg från flera läkare om en familjemedlems sjukdom.
1988/89:31 Jag ställde min fråga därför att jag trodde att statsrådet Feldt faktiskt 24 november 1988 kände en viss sympati för alla låginkomsttagare i Malmö som nu oerhört hårt mor ork — kommer att drabbas av en chockartad kommunalskattehöjning. Jag finner att statsrådet precis som kollegerna i Malmö inte vill eller kan göra någonting för dessa människor.
Jag vill därför ställa följande fråga: Kan invandrarministern redogöra för den praxis som regeringen tillämpar och för hur hänsyn tas till läkarintyg vid verkställande av utvisningsbeslut?

Fru talman! Marianne Andersson har bett mig redogöra för den praxis som regeringen tillämpar och hur hänsyn tas till läkarintyg vid verkställande av utvisningsbeslut. Marianne Andersson har också undrat över regeringens praxis vad gäller den s.k. treterminsregelns tillämpning i verkställighetsärenden. Vad gäller frågan om den s.k. treterminsregelns tillämpning i verkställighetsärenden har jag tidigare inför kammaren vid ett flertal tillfällen under hösten besvarat liknande frågor, senast den 16 november 1988. Jag vill dock än en gång påpeka att som en allmän regel gäller att om ett barn har fått fast anknytning till Sverige genom att ha gått tre terminer i svensk grundskola kan detta ensamt utgöra ett tillräckligt skäl för att hela familjen skall få stanna i Sverige. Detta gäller naturligtvis under förutsättning att inte andra starka skäl talar däremot. Den s.k. treterminsregeln tillämpas däremot inte i verkställighetsärenden. I ett antal ärenden som rör såväl fråga om utvisning som hinder mot att ett sådant beslut verkställs förekommer läkarintyg för att belysa sökandens medicinska omständigheter i det enskilda fallet. Regeringen beaktar självfallet vad som framkommer genom dessa intyg. När regeringen avgör ärendet görs en samlad bedömning av samtliga omständigheter. I många fall bedöms de humanitära skälen vara så starka att den sökande får uppehållstillstånd.

Fru talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret, men jag kan inte påstå att jag är nöjd med det. Jag ställde min fråga mot bakgrund av de chilenska flyktingarna i Dalsland. Regeringens beslut upplevs ofta av dem som godtyckliga. Nu säger invandrarministern att treterminsregeln inte tillämpas i verkställighetsärenden. Enligt en artikel av invandrarministern införd i Göteborgsposten den 3 oktober i år skall det förhållandet att barn i den aktuella familjen gått i skola tre terminer eller mer vägas in i regeringens bedömning av asylansökan. Skolgången skall utgöra ett tungt vägande skäl för att bevilja uppehållstillstånd. Skolgång skall däremot inte utgöra skäl om familjen försöker att på nytt få sin ansökan prövad på grund av falska eller helt ogrundade skäl för verkställighetshinder. Det är ju riktigt. 2 För mig går det som invandrarministern säger inte ihop. Jag tycker inte att dessa budskap är lika. Jag skulle därför vilja ha svar på vad som egentligen Prot. 1988/89:31 gäller. Om det är så som statsrådet skrivit i artikeln är frågan naturligtvis vad 24november 1988 som är falska och ogrundade skäl. När flera läkare samstämmigt intygat att ; 5 Se : s äs Om betydel: , sjukdom i familjen utgör verkställighetshinder och att en utvisning skulle få än AN ödesdigra följder för någon familjemedlem har i varje fall jag svårt att förstå andre ES sker att detta förhållande skulle vara falska eller ogrundade skäl. Af 8 Läkarintyg avseende sjukdom som har uppstått här i Sverige kan inte anses som falska skäl. Om det skulle vara så visar man därigenom en misstro mot de läkare som arbetar med flyktingar och mot läkarnas kompetens, vilket kan få negativa följder för deras fortsatta arbete med flyktingar. Jag vill därför vädja till invandrarministern och regeringen att släppa på prestigen och ge den aktuella familjen uppehållstillstånd. Georg Andersson vet säkert vilken familj jag avser.
Fru talman! Något enskilt ärende kan vi inte diskutera här i kammaren, inte heller anonyma ärenden. Jag har försökt förklara denna treterminsregel så många gånger inför denna kammare. Jag har också fått förståelse för att den inte kan eller bör tillämpas i verkställighetsärenden. Den tillämpas i grundärenden till följd av att barnens anknytning till skolan och till det svenska samhället har blivit så stark. I de fallen är detta förhållande alltså ett skäl. I verkställighetsärenden måste vi utgå från att föräldrarna kan ta ansvar för sina egna barn. Har familjen sakliga skäl för att få en ny prövning till stånd bedöms dessa sakliga skäl. Har man emellertid inga sakliga skäl utan bara frambär skäl för att förhala processen måste föräldrarnas ansvar vara det primära. Vi kan inte införa ett regelsystem som stimulerar till att förlänga och fördröja verkställighetsprocessen för att uppnå en viss tidsgräns för skolgången. De läkare som skriver intyg har ju i första hand att bedöma de medicinska omständigheterna. Därefter är det regeringens alternativt invandrarverkets uppgift att göra den samlade bedömningen och utifrån läkarintyg och andra omständigheter bedöma bl.a. hur starka de humanitära skälen är för att familjen skall få stanna.